Fru talman! Trots den sena timmen vill jag helt kort bemöta Gunnar Goude, eftersom han valde att räkna upp några av de förslag till förändringar som jag tog upp, men som Gunnar Goude menar inte skulle hjälpa elever i behov av stöd. Av någon anledning valde Gunnar Goude att inte räkna upp en del andra förslag, som jag också nämnde: en flexibel grundskola med möjlighet att gå tio år för dem som behöver längre tid på sig av en eller annan anledning, speciallärare tillbaka, undervisning i mindre grupp eller enskilt, lärlingsutbildning på gymnasieskolan för elever som är mer yrkesinriktade. Det finns en hel rad åtgärder i Folkpartiets förslag som skulle leda till att just elever med behov av stöd och hjälp skulle få det mycket lättare i skolan.

Fru talman! Jag blev glad av att höra att Ingegerd Wärnersson så starkt och intensivt går in i en diskussion och talar om läs och skrivutveckling - läsa, skriva och räkna - och hur vi kan agera för att detta ska komma in så tidigt som möjligt i skolan. Men jag tänkte ta upp en sak som jag inte nämnde i mitt anförande. Det gäller specialskolorna, och då bl.a. Ekeskolan. Under den sista tiden har det visat sig att trycket, alltså antalet elever som har sökt till Ekeskolan, har ökat. Det är ju så att det nu fram till sommaren finns möjlighet för barn att komma in på skolan. Styrelsen har sagt att: Tyvärr, vi har inte tillräckligt med resurser för att kunna ta emot dem. Tänker skolminister Ingegerd Wärnersson arbeta för, och stötta, Ekeskolan så att de här barnen får möjlighet att gå på skolan?

Fru talman! Denna satsning har kommit till för att vi ska nå måluppfyllelsen i skolan, alltså de mål som finns i våra läroplaner och i våra kursplaner. När man säger att man ska nå denna måluppfyllelse måste man fundera över vilka personalgrupper som det gäller. Det är ju riktat på någonting. Det handlar ju inte bara allmänt om att man ska ha trevligt i skolan utan om att nå en måluppfyllelse. Då vet vi att det ser väldigt olika ut i olika skolor. Därför har vi valt att inte säga enbart lärare. Vi ska fram till våren behandla ett betänkande om elevhälsa. Där konstaterar man att det finns grupper som det tidigare fanns fler av, t.ex. kuratorer och psykologer. De har minskat i antal. De är oerhört viktiga för att hela eleven ska må bra. De har en annan kompetens än den som finns hos lärarna. Därför behövs dessa grupper. En annan grupp som har minskat oerhört mycket i antal är talpedagogerna. Hur ska vi kunna möta dessa behov? Det är därför som jag och regeringen inte har valt att tala om vem det ska vara. Men vi har ju möjligheten att följa upp detta via Skolverket. Vi kommer att titta på vilken utveckling som sker. Men här tycker jag att det är kommunerna, skola, personal, elever och föräldrar som har en möjlighet att delta i denna dialog och komma fram till vad som passar just i den enskilda skolan. Sedan vi aviserade att detta skulle komma i budgeten har jag varit i väldigt många skolor, och det uppskattas att vi från regeringens sida inte detaljstyr vilka vuxna som det ska handla om, eftersom skillnaderna är så stora.
Fru talman! Det låter ju som om Ingegerd Wärnersson i första hand ändå tänker sig någon form av utbildad personal. Men själva formuleringen, flera vuxna i skolan, är ju väldigt missvisande. Om det råder brist på sjukhuspersonal på en barnavdelning så kanske man inte i första hand säger att man vill ha fler vuxna till sjukhuset, utan man säger att man vill ha mer personal, fler anställda. Det är ändå en stor otydlighet i denna formulering. Och för oss som tycker att det är angeläget att vi har inte minst betydligt fler utbildade lärare i skolan, så skulle vi ha varit tacksamma för en mycket skarpare formulering här än att man bara talar om vuxna i största allmänhet. Men jag får upprepa frågan en gång till och kanske få ett svar. Handlar det i alla fall om utbildade personer för skolverksamhet i någon form? Sedan vill jag upprepa min fråga om mobbning. Naturligtvis är det viktigast att mobbning inte uppstår. Och naturligtvis kan skolan förhindra det bl.a. genom att spela en tydlig roll med klara krav när det gäller hur man ska bete sig i skolan med respekt för varandra. Men om nu mobbning inträffar, ska skolorna då ha rätt att för mobbningsoffrets skull flytta på den som mobbar till en annan skola eller någon annan form av verksamhet?
Fru talman! Jag förutsätter att kommunen utbildar all sin personal. Det var svaret på fråga ett. Fråga två gällde mobbningen. Den lagstiftning som vi har gäller för alla elever. Det är väldigt viktigt att understryka det. Och återigen måste det vara den enskilda skolan som beslutar om hur man ska göra i en sådan svår situation som när mobbning har uppstått. Det är inte jag, och jag tycker inte heller att det är någon av riksdagens ledamöter, som ska säga vem som man ska flytta på. Att flytta på någon är det sista steget som man ska vidta. Det gäller såväl en elev som är mobbad som en som mobbar, om vi talar om mobbningen. Den lagstiftning som vi har ger alltså möjligheter när det gäller alla elever. Om vi däremot måste stärka elevernas rättssäkerhet, då ska det göras. Och det är det direktiv som vi har gett Skollagskommittén. Då är jag helt beredd att göra förändringar. Det är därför som vi har gett direktiven. Nuvarande lagstiftning gäller alla, mobbade och mobbare.
Fru talman! Jag ska citera från ett TT-telegram från den 24 november. "Jönköping kan bli först i landet med att slopa betygen. Socialdemokraterna vill att Jönköping blir försökskommun för betygslösa skolor, rapporterar Betygsförespråkarna vill ge betyg tidigare än i årskurs 8, som gäller i dag, medan kritikerna hävdar att det är ett omodernt system som skapar utslagning. Redan nu har några kommuner i Mellansverige slopat betygsintagningen till gymnasiet. Socialdemokraterna i Jönköping vill gå ett steg längre och på försök helt ta bort betygen vid några skolor och ersätta dem med utvecklingssamtal eller omdömen. För det krävs dock dispens från regeringen." Min fråga är: Hur ser ministern på att medge dispens och att eventuellt utveckla detta vidare mot ett större försök med en betygsfri grundskola?
Fru talman! Jag kommer att träffa företrädare för några kommuner som har aviserat att de skulle kunna tänka sig att ha betygsfri intagning till gymnasieskolan, alltså att låta eleverna få sina förstahandsval tillgodosedda. Vid detta möte ska jag också be dem att redovisa hur man hanterar betygen för övrigt. Precis som Lennart Gustavsson sade så kan man alltså inte slopa betygen utan att ha dispens från regeringen. Jag kommer att ha detta samtal och lyssna till deras upplägg och också lyssna till deras tankar om vad som händer om en elev t.ex. inte vill gå i gymnasiet i den kommun som man kanske hade tänkt från början utan gå någon annanstans, osv. Vi har inte tagit ställning till detta. Ärendet om dispens i Jönköpings kommun har inte funnits för formell behandling.
Fru talman! Jag tycker att svaret ändå andades en försiktig optimism om att vi kan utveckla synsättet inom skolan även när det gäller betygen. Jag förstår att skolministern inte kan diskutera hur man formellt ska hantera detta ärende. Men det vore intressant att höra skolministerns åsikt som skolminister i fråga om möjligheten att initiera försök med en betygsfri grundskola. Det vore ju synd om landets socialdemokratiska skolminister blev frånkörd av socialdemokraterna i Jönköping.
Fru talman! Det vore ju en poäng till jönköpingsborna. Det är ett spännande perspektiv som Lennart Gustavsson lyfter fram. Och vi har ju, det har jag tidigare svarat på denna fråga, en försöksverksamhet med en slopad timplan i grundskolan. Jag tror att denna försöksverksamhet kommer att ge upphov till frågor till oss i regeringen och till riksdagen om hur man vill utforma den framtida grundskolan. Man kommer här att utveckla det som Sofia Jonsson tidigare har nämnt, nämligen de individuella studieplanerna. Det är oerhört positivt. Man kommer att arbeta över ämnesgränserna. Man kommer att uppfinna nya ämnen. Man kommer att hitta system för att utveckla dialogen mellan lärare, elev och förälder att ge ordentlig bekräftelse på var eleven befinner sig i förhållande till de mål som man tillsammans har satt upp. Denna försöksverksamhet ska pågå under fem år. Vi ska göra ett ordentligt avstamp efter tre år. I den verksamheten ser jag givetvis att betygen också kommer att ha en roll, även om de inte är direkt utformade i uppdragen. Det är min övertygelse att de kommer att bli en fråga för riksdagen i det här sammanhanget.
Fru talman! Vi lär få anledning att återkomma till det där med betygen. Det är ju ett skrämmande perspektiv om elever ska fråntas rätten att få en korrekt bedömning av hur de kunskapsmässigt står i förhållande till målen och om föräldrar i Jönköping eller någon annanstans ska förmenas den typen av information. Det är mycket viktigare med den rättssäkerhet som det här handlar om än att kunna hitta på lattjo experiment vad gäller antagningen. Men det var inte därför som jag bad att få ordet, utan jag begärde ordet därför att jag måste få fråga: Är det rätt uppfattat att statsbidraget för rekrytering av vuxna bara kan rekvireras från Skolverket, att det liksom inte ska vara någon prövning av ansökningarna? I så fall är det väldigt intressant, för det innebär att Socialdemokraterna tar ett första steg mot ett generellt statsbidrag igen. Där är vi i så fall helt överens med regeringen - nämligen om att det krävs ett statligt ansvar för kvaliteten vad gäller grundskolan. Det vore alltså intressant att få veta om det verkligen är så att det är ett generellt statsbidrag som vi här ser början till. Det andra som jag tyckte var spännande och intressant var - för att spara tid - detta med de förstärkta satsningarna på måluppfyllelse. Skolministern sade att det gällde bl.a. arbetet med läs och skrivträning, även i den allmänna förskolan. Detta är väldigt intressant. Det är första gången som jag hör att man har en ambition med den här satsningen. Hur kommer detta nytänkande med tydliga kunskapsmål för arbetet i den allmänna förskolan i så fall att implementeras?
Fru talman! När det gäller det här bidraget kommer det, som jag tidigare sade, att vara så att varje kommun får veta hur mycket medel som finns, uträknat på antalet elever i åldern 6-16 år. Man går in och rekvirerar detta bidrag och redovisar sedan när man rekvirerar vilken personal som man avser att anställa i kommunen. Därefter sker vanlig uppföljning och utvärdering av Skolverket. Eftersom det här återkommer kan man se hur kommunen har lagt sin utvecklingsprofil när det gäller att anställa olika personalkategorier. Detaljerna i förordningen återkommer vi till i januari. Den är nu under utformande, så jag kan i nuet inte ge mer detaljerade besked men detta är den inriktning som vi arbetar efter. När det gäller målen för den allmänna förskolan för fyra och femåringar är det de mål som vi har lagt fast i läroplanen för förskolan som kommer att gälla. Det är också de som vi kommer att följa upp och utvärdera.
Fru talman! Man rekvirerar alltså de här pengarna. Sedan blir det en uppföljning och utvärdering. Det blir lite jobbigt för Skolverket, såvitt jag förstår, när det gäller den förändrade arbetsuppgift som man delvis får. Det handlar mycket om att man ska jobba med skolor som har bekymmer och allt möjligt annat. Med tanke på de begränsningar som finns redan i dag vad gäller uppföljning och utvärdering kan det bli lite svårt. Det hela verkar alltså lite vagt men det är väl bra att regeringen återkommer med besked här. Vad man vill veta är ju inte om 40 fritidspedagoger eller 8 historielärare anställts, utan vad vi borde vilja veta vad gäller en sådan satsning - det är ju trots allt mycket pengar ni vill lägga på detta - är väl om eleverna lär sig mer historia eller slutar mobba - eller vad det kan vara. Det kräver en ganska kraftfull och målmedveten utvärdering. Jag vidhåller att jag tror att vår tanke på ett fristående utvärderingsinstitut som får jobba mycket mer med detta behövs i framtiden om man vill ha den decentralisering som vi har och samtidigt vill höja målen. Skolministern backar dock helt plötsligt när det gäller vad man kan använda den allmänna förskolan till. Det beklagar jag. Detta vore ju väldigt spännande. Dessutom är det intressant med den ökade satsningen på skolforskningen. Kanske skulle man ändå kunna formulera lite tydligare krav eller ambitioner vad gäller den allmänna förskolan. Om syftet här ska vara att öka måluppfyllelsen måste det faktiskt handla om att vi vill att fler barn ska lära sig att läsa och att fler barn ska kunna tala, skriva etc. Det är möjligt att det är en bra idé att börja så tidigt men det finns alltså, om jag nu tolkar ministern rätt, inga planer på att förstärka arbetet på det området. Det beklagar jag men vi får säkert återkomma till detta.
Fru talman! En sådan här förändrad uppgift för Skolverket kräver givetvis också att Skolverkets egen personal får möjlighet till kompetensutveckling, metodutveckling och ett förändrat arbetssätt, och det ligger också i det här uppdraget där det redovisas hur man tänker göra detta. Det här är också något som kommer att pågå i flera år eftersom det faktiskt är en väldigt stor förändring i förhållande till var Skolverkets uppdrag tidigare har legat. Det handlar ju om att aktivt kunna arbeta just för att skolorna ska nå den här bättre måluppfyllelsen. Tiden medger inte att jag går in på detaljerna men de finns tydligt utformade. När det gäller måluppfyllelsen för förskolan kan jag säga att i den proposition som vi lade fram för riksdagen när det handlade om läroplanen för förskolan tog vi även upp vikten av att man i förskolan också kunde ha andra personalkompetenser än de som funnits tidigare och som av tradition gällt barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger. Vidare kan man ha t.ex. specialpedagoger, just därför att de elever som behöver ett bättre stöd ska ha en möjlighet att få detta redan i förskolan. Fru talman! Det här är väl mitt sista debattinlägg för i dag. Därför vill jag önska fru talmannen, riksdagens tjänstemän och alla ledamöter en härlig god jul. Jag ser fram emot alla friska debatter till våren.

Fru talman! Först ska jag fatta mig helt kort om CSN, Centrala studiestödsnämnden, som jag tycker är ett stort problem. Jag tror att alla svenska studenter känner igen sig i den beskrivningen. Vi tycker att CSN helt enkelt inte håller måttet. Tyvärr finns det i praktiken inget alternativ till CSN för flertalet av våra studenter. Detta är självklart en brist som vi tycker måste åtgärdas. Vi moderater förespråkar därför, som ni alla kanske vet, att CSN sätts under konkurrens, just för att kunna höja servicenivån och för att minska kostnaderna. CSN har säkert stora ambitioner och har som mål att kunna svara på 90 % av inkomna samtal, sägs det. I verkligheten kan man bara ta emot omkring 10 %. Man frågar sig vilka kunder som accepterar sådana villkor. Det här är naturligtvis ingen kritik mot CSN:s personal i sig utan mer mot den struktur som studiemedlen via CSN:s monopol utgör. I våras kommenterade CSN:s generaldirektör Björn Mårtensson ett annat problem, nämligen den alltför långsamma hanteringen av återkraven av studiemedel. Han säger: "Det måste bli bättre, men vi jobbar med nästippen ovanför vattenytan och försöker med små resurser hantera enorma volymer." Ja, detta hjälper inte studenter som på grund av CSN tvingas försöka leva och studera med näsan under vattenytan snarare än över. Jag har också förstått att samma organisation på grund av resursbrist - hör och häpna! - valt att inte följa upp uppgifter som man får in om studenter som överskrider fribeloppet. Däremot minskar man studiemedlen för studenter som själva uppger en för hög inkomst. Ärlighet bestraffas alltså, kan man säga. Dessutom kan man undra om det är någon mening med att över huvud taget ha kvar taket på fribeloppet när det ändå är satt relativt högt. Jag frågar: Varför vill regeringen inte löpa linan ut på den punkten? Kort sagt: CSN klarar inte uppgiften utan kan snarare beskrivas som en koloss på lerfötter. Fru talman! I betänkandet står det att "studiestödet skall verka rekryterande och därmed bidra till högt deltagande i utbildningen samt ha en utjämnande verkan mellan individer och grupper - och därmed bidra till ökad social rättvisa". Är det på det sättet? Har vårt studiemedelssystem bidragit till att ändra den s.k. snedrekryteringen till högskolan? Det ser inte ut att vara så. I varje fall har ingen förbättring skett under de senaste decennierna. Studiefinansieringssystemets utformning med inkomstrelaterad återbetalningstakt och avskrivning av återstående studieskulder vid pensionsåldern minskar incitamentet för individerna att utbilda sig i unga år. Det här försvåras ytterligare av ett progressivt skattesystem som gör att ökade inkomster snabbt äts upp av högre beskattning. För individen betyder en sen studiestart inte särskilt mycket och har ingen större inverkan på livsinkomsten men för nationen som helhet betyder vårt system att Sverige går miste om många begåvningar som hade kunnat bidra till att stärka vår tillväxt och därmed välståndet. På ett konkret område har regeringen närmat sig vår syn, nämligen vad gäller det s.k. fribeloppet i studiemedelssystemet. Vi välkomnar den förbättring som nu föreslås men menar att vi måste gå fullt ut. Fribeloppet bör med andra ord avskaffas i sin helhet. Dessutom tycker vi att räntorna på studielånen ska bli avdragsgilla i beskattningen. Fru talman! Om man tittar närmare på systemet med ett begränsat fribelopp ser man att dagens system, där statens villkor för lånedelen bygger på den studerandes inkomst, sänder helt fel signaler till den studerande. De signaler som sänds är nämligen "Arbete lönar sig inte". När detta blev klart för min egen dotter Sara som tänker starta sina universitetsstudier i vår blev hon väldigt upprörd. Hon frågade sig: Varför lägger sig staten i om jag vill jobba och tjäna pengar och dessutom sköter studierna? För mig är det obegripligt, säger hon. Då får det faktiskt bli svartjobb, var hennes besked. Jag kan bara hålla med henne. Ungdomar och studenter är inte dumma, de ser sambanden. Konsekvensen blir att lånedelen minskar, och den studerandes inkomst förbättras inte, trots att man anstränger sig. Det är dessutom ur andra än ekonomiska aspekter viktigt att unga studenter ges tillfälle att pröva de arbetstillfällen som trots allt står till buds. Ingen ska straffas ekonomiskt för en ambition att arbeta. Studiestödssystemet är generellt, varför den enskilde själv måste få avgöra om han eller hon vill ta ut ett fullt lånebelopp med det återbetalningsansvar som följer med detta. En motsvarande inkomstprövning finns dessutom inte i svux och svuxa-systemen, utan där görs en reducering endast för dem som har pension, livränta eller annan liknande ersättning. Fru talman! Tidigare förslag om att slopa fribeloppet har avslagits mot bakgrund av att studenterna inte bör uppmuntras till förvärvsarbete utöver en viss gräns, eftersom heltidsstudier normalt är en krävande sysselsättning som kräver en heltidsinsats. Vi menar att detta avgörande måste studenten själv få att klara ut. Kopplingen mellan den studerandes inkomst och möjligheten att låna i studiestödssystemet måste helt tas bort, helt avskaffas vad gäller fribeloppsgränsen. Fru talman! När det gäller den eniga uppslutningen kring att ge studiemedel till studerande vid Naprapathögskolan och Svenska kiropraktorhögskolan gläds vi åt att ni i majoriteten nu har anslutit er till den moderata linjen. Vi tycker att det är självklart att utbildningar som leder till legitimerade yrken inom vården, med stor betydelse för tusentals människor med krämpor av olika slag, ska få tillgång till det svenska studiemedelssystemet. En annan viktig del av studiestödet är att det helst ska räcka så att studenterna kan avsluta sina utbildningar, även om de är långa. Regeringens förslag om att den maximala tiden för studiehjälp ska sättas till tolv terminer tycker vi är olyckligt. Som regeringen säkert blivit uppmärksammade på under debatten om det reformerade studiestödet finns det faktiskt utbildningar som ofta tar mer än tolv terminer att avsluta. Genomgående i kritiken mot de nya studiestödsreglerna är att de leder till en social snedrekrytering där endast studenter med rika föräldrar klarar långa utbildningar. Det tycker vi är klart olämpligt. En berättigad oro finns för att systemet leder till att endast strömlinjeformade studenter utan livserfarenhet och mognad klarar att ta examen på de långa utbildningarna. Man går rakt igenom systemet. Man kan fråga sig hur studenter som inte har möjlighet att vidga sina vyer och skaffa sig olika erfarenheter ska kunna möta patienter när sedan studenten t.ex. är färdigutbildad läkare? Jag har förstått att Karolinska Institutet t.ex. premierar studenter som har läst andra ämnen när de söker till läkarutbildningen, och många studenter går andra slags vårdutbildningar för att se om de passar inom vården. Som alla fyra borgerliga partier konstaterar i en gemensam reservation vore det mycket olyckligt om denna möjlighet skulle försvinna i praktiken. Majoriteten föreslår att det ska krävas synnerliga skäl för att studiemedel ska kunna beviljas för längre tid än tolv terminer. Då frågar man sig: Hur ser dessa synnerliga skäl ut? Vi menar att det finns en klar anledning att göra en översyn av studiestödslagen så att skälen som kan ligga till grund för dispenser kan bestämmas så att man vet vad som gäller, att det inte är godtycke eller bara förhoppningar som ska gälla. Hela studiestödssystemet måste vara så utformat, tillsammans med skattesystemet, att det uppmuntrar till långa utbildningar. Utbildning måste alltid löna sig - både för individen och för samhället. Jag avslutar med att säga att jag självfallet ställer mig bakom våra reservationer och särskilda yttrande men nöjer mig här med att yrka bifall till reservation nr 1 under mom. 1.

Fru talman! Vänsterpartiets principiella uppfattning är att studier i så stor utsträckning som det är rimligt ska likställas med arbete. Vi menar att det samhälle vi lever i ställer, och kommer i ökande grad i framtiden att ställa, krav på ett livslångt varvande av arbete och studier. Därför är det för oss naturligt att sträva efter att det ska vara möjligt att växla mellan arbete och studier i en ständigt ökande utsträckning. Därför är det för oss naturligt att eftersträva studielön. Fru talman! Den sociala snedrekryteringen måste också brytas. Fortfarande studerar arbetarklassens barn vidare på universitet och högskolor i betydligt mindre utsträckning är andra. Ett av de viktigaste verktygen för att åstadkomma en jämn social rekrytering till vidare studier är ett generöst studiestödssystem. Därför är det för oss naturligt att arbeta för studielön. Fru talman! Hur ett lands framtida välfärd och ekonomiska utveckling ser ut är i stor utsträckning beroende av dess utbildningsnivå. Tidigare i dagens debatt har Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson för Vänsterpartiets räkning berättat hur vi ser på utbildningsväsendet och forskningspolitiken i stort. Utbildning - också det studiestöd vi nu diskuterar - är en investering för såväl den enskilde som samhället. Inte minst därför är det för oss naturligt att kämpa för studielön. Fru talman! Så försöker jag med konststycket att i debatt om ett betänkande som inte kommer i närheten av Vänsterpartiets långsiktiga målsättning ändå argumentera för huvuddragen i det. För Vänsterpartiets del innebär det nya studiestödssystem som gäller fr.o.m. första halvåret nästa år ett steg i rätt riktning mot ett mer sammanhållet och rekryterande system. Det innebär en höjd bidragsdel, och det blir en rejäl höjning för de studerande som läser på grundskoleoch gymnasienivå och är över 25 år. Det innebär också ett kraftigt höjt fribelopp. Visserligen skärps återbetalningsreglerna, och möjligheten att få dispens för långa studier minskas något, men sammantaget får vi ett system med en god struktur. Därför inriktar vi från Vänsterpartiets sida nu kraften under de kommande åren för att höja nivåerna i systemet. Vi ser med tillfredsställelse att det i betänkandet anges att utskottet utgår från att regeringen kommer att överväga möjligheterna att höja bidragsdelen när detta bedöms, som det sägs, statsfinansiellt möjligt. Höj bidraget när det är läge för det alltså, när det finns pengar. Man bör då ha i åtanke att det läget egentligen redan är här, att det finns pengar, vilket vi från Vänsterpartiets sida åtskilliga gånger också påpekat. Men så länge samtliga andra partier envisas med att hålla fast vid en budgetprocess som omöjliggör att vi använder de pengar vi får in till statskassan till det som vi vill, låses ekonomin fast i en smått absurd situation av ständigt minskande offentlig sektor i andel av BNP. Självfallet skulle en statsbudget skriven av Vänsterpartiet ensamt också innehålla prioriteringar och vara begränsad till de pengar som faktiskt finns, men möjligheterna att driva en än mer offensiv utbildningspolitik skulle öka. Med detta sagt står vi bakom dagens betänkande när det gäller anslaget till utgiftsområde 15, studiestöd. I en kompromiss finns både det man gillar och det man inte gillar. Det är fullt naturligt att det är så. Till de positiva saker som vi gärna räknar hem hör att studiebidraget inom studiehjälpssystemet liksom barnbidraget höjs med 100 kr om mindre än en månad. Barnfamiljer och ungdomar hör till de stora förlorarna under 90-talets nedskärningsår, och det är utmärkt om den kurvan kan brytas. Höjningen av studie och barnbidraget är ett tillskott till detta. Fru talman! Jag skulle kunna ägna en stund åt också de borgerliga reservationerna och de särskilda yttranden som man avlämnat i anslutning till dagens betänkande. Men med tanke dels på den sena timmen, dels på hur dessa yttranden och reservationer spretar åt alla håll är det svårt att ens resonera om en gemensam riktning, och kanske inte heller så fruktsamt. Det enda som man verkar vara överens om är att det inte är bra som det är i dag och inte heller som det kommer att bli med det nya studiestödssystemet. Sedan skiljer man sig åt mer än vad man liknar varandra. Jag har inga problem med det, men nog förtar det kraften i de borgerliga argumenten att man i första hand är oense. Märkligast är som vanligt moderaterna som inte vill höja studiebidraget och dessutom vill skära ned Kunskapslyftet drastiskt. Fru talman! I vår reservation till dagens betänkande föreslår vi att en studiesocial utredning tillsätts för att se över studenternas och de vuxenstuderandes situation i förhållande till andra förmånssystem än studiestödet. Vi har mött många studenter och vuxenstuderande som befinner sig i komplicerade situationer, hängande mellan olika system. Vi har mött de som tecknar egen sjukförsäkring och vi har mött de som inte har råd att göra det. Vi har mött de som, enligt egen utsago, studerar meningslösa sommarkurser för att över huvud taget överleva sommaren. Och vi har mött de som längtar efter semester på sommaren eftersom de studerar resten av året. Utskottsmajoriteten hänvisar vid besvarandet av våra motioner i dessa frågor till utredningen om de ekonomiska familjestöden. Det är bara det att den utredningen ju enligt nuvarande direktiv har andra uppgifter än att se över studenters och vuxenstuderandes speciella situation. Och om man hade velat se över just det som vi anför som ett problem - gråzoner och ingenmansland mellan olika system för just studenter och vuxenstuderande - hur svårt hade det då varit att antingen bifalla våra motioner eller att ge den sittande utredningen tilläggsdirektiv? Avslutningsvis: Men tanke på att flera partier har motionerat i samma riktning under de senaste åren hyser vi fortfarande visst hopp om att tillräckligt många i kammaren inser det rimliga i vår reservation och gör den riksdagens mening. Märkligare saker har trots allt hänt.

Fru talman! Kristdemokraterna har under flera år krävt att ett helhetsgrepp måste tas när det gäller studiefinansiering. Men regeringen har konsekvent under lång tid valt att dra frågan i en långbänk. När regeringen under förra året äntligen kom med ett nytt förslag till studiestöd blev det bara en ytterst marginell förbättring för studenterna. Fortfarande efterlyser vi kristdemokrater tillsammans men landets studenter ett heltäckande studiestödssystem som tar hänsyn till studenternas hela livssituation. Enligt vår mening måste studiefinansieringssystemet vara långsiktigt, hållbart och överblickbart både för den enskilde studenten och för samhället. Det ska också motverka social snedrekrytering och locka till studier. Systemet måste vara rättvist. Delar av regeringens system som ska införas nästa halvår är fortfarande ett först-till-kvarn-system. En studerande som har fått besked om att hon eller han antagits till en utbildning riskerar att mötas av beskedet: Tyvärr, pengarna är slut. Du kan inte få något studiestöd. Det menar vi kristdemokrater är helt oacceptabelt. Men det finns vissa saker som också är bra i det här betänkandet, t.ex. att man nu från utskottet har öppnat möjligheten för naprapat och kiropraktikerutbildningen att också omfattas av det nya studiestödssystemet. Kristdemokraterna vill att alla ungdomar i gymnasial utbildning, såväl de som går i gymnasiesärskola som de som går i den vanliga gymnasieskolan, ska omfattas av samma studiestödssystem och garanteras rätt till tre års gymnasiestudier som eleven får förlägga som han eller hon själv vill mellan 16 och 25 års ålder. Med dagens system kan nämligen en särskoleelev i värsta fall få nästan 5 000 kr mindre per år jämfört med den som går i den vanliga gymnasieskolan. Detta är djupt orättvist. Med det kristdemokratiska alternativet ska dagens bidrag på 850 kr i månaden under nio månader om året höjas till 1 350 kr per månad i tio månader per år, och detta ska börja gälla från den 1 juli 2002.

Räntan på lånet ska vara avdragsgill. Det får inte vara ekonomiska svårigheter som hindrar människor från att läsa in grundläggande kompetens. Med vårt system har de som börjar studerar sent i livet en god ekonomisk möjlighet. Vi delar inte heller regeringens syn på att studenternas speciella behov tillgodoses inom ramen för andra förmånssystem. Principen att summan av bidrag och lån är lika för alla studerande måste därför sättas i relation till övriga system. Det här gäller speciellt studerande med barn som är en mycket ekonomiskt utsatt grupp. Regeringens förslag tillgodoser inte på något sätt deras behov. Fru talman! I dag är det få människor med fast arbete som ser det som ekonomiskt möjligt att ta ledigt för studier. Därför vill vi kristdemokrater införa ett individuellt utbildningskonto. Jag ska inte nu fördjupa mig i den delen, eftersom timmen är sen. Jag avser att återkomma i frågan när Mona Sahlin har lagt fram sitt förslag om kompetenskonto på riksdagens bord någon gång under våren nästa år. Fru talman! Det ska vara en självklarhet att den som ska börja studera ska kunna planera sin ekonomi. Dagens system präglas av oklara gränsdragningar mellan arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Det drabbar på ett orättvist sätt den enskilde. Vi anser att reglerna kring studiefinansieringen måste vara tydliga när det gäller var gränsen går för hur stort bidrag den enskilde kan få av staten, hur länge dessa ska betalas ut och att återbetalningskraven när det gäller studielånen inte blir orimliga. Vi kräver också att studiefinansieringssystemet ska vara förutsägbart. De regler som gäller när den enskilde beslutar att börja studera får inte försämras under studietidens gång. Studiestödssystemet måste konstrueras så att många attraheras till högre studier. Därför vill vi att bidragsdelen höjs till 40 % av totalbeloppet från höstterminen 2002. På längre sikt ska målsättningen vara hälften bidrag, hälften lån. Likaså när det gäller fribeloppsgränsen vill vi från kristdemokraterna att inkomsttaket ska tas bort. Det ska vara fritt för studenter att komplettera bidragsdelen med eget arbete utan att den påverkas, eftersom ett högre bidrag kombinerat med borttaget inkomsttak ger möjlighet till studier utan stora lån som följd. Detta gynnar såväl den enskilde studenten som staten. Regeringen föreslår däremot endast en höjning av dagens gräns från 54 000 kr till 91 000 kr. Det menar vi kristdemokrater är en otillräcklig höjning. CSN:s upplåning hos Riksgälden är en tickande bomb. I år eller fr.o.m. nästa år når den upp till 103,2 miljarder kronor per år. Grunden i det nya studiestödssystemet som regeringen föreslår är att det inte spelar någon roll hur mycket låntagaren tjänar. Återbetalningen beror i stället på hur mycket som har lånats ut. Lånet är tänkt att betalas tillbaka på 25 år. I praktiken innebär detta att det lägsta beloppet som CSN i dag tar ut av låntagare i ett slag femdubblas. Detta är helt orimligt. De skärpta kraven på återbetalning av studielånen utgör ett allvarligt hot mot det livslånga lärandet och slår särskilt hårt mot äldre studerande och deltidsarbetande kvinnor. Vi anser att återbetalningsreglerna omedelbart måste ses över. Att tala om det nya systemet som generösare och enklare är rent ut sagt skamligt när deltidsarbetande kvinnor med en årslön på 95 000 kr kan tvingas att betala tillbaka över 5 000 kr om året. Reglerna måste ses över innan det nya systemet träder i kraft så att inte de äldre studerande låginkomsttagarna sätts i en omöjlig ekonomisk situation. Regeringen föreslår också en skärpning av dispensvillkoren för hur länge studiestöd kan erhållas, maximalt för sex års studier. I dag finns möjlighet att få dispens från CSN för att slutföra den utbildning som påbörjats. Vi kristdemokrater vill att denna möjlighet ska kvarstå. Ett flertal utbildningar tar i princip alla studiemedelsterminer i anspråk. Har studenten tidigare påbörjat en utbildning men bestämt sig för att bli exempelvis läkare finns det med regeringens förslag inga möjligheter att ta examen. Att stå utan studiestöd med två terminer kvar till examen är en förtvivlad situation om dispens inte medges. Är det bara barn med egna tillgångar - jag vill återupprepa det speciellt för Vänsterpartiet - eller rika föräldrar som ska ha råd att välja fel eller att förkovra sig ytterligare under sin studietid? Den socialdemokratiska regeringen talar gärna om ett klasslöst samhälle, och det finns andra partier som också gör det, med lika möjlighet för alla. Men det förslag om nytt studiestödssystem som regeringen nu lagt fram talar ett helt annat språk. Fru talman! Självklart står jag bakom samtliga kristdemokratiska reservationer och särskilda yttranden. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 2 under mom. 3.
Fru talman! Det är som vanligt märkligt att höra kristdemokrater tala om att de bättre än Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill anstränga sig för att minska klassklyftorna. Att man så drastiskt vill dra ned, och länge velat har dra ned, på Kunskapslyftet talar i mina öron sitt tydliga språk. Det är möjligen fagert tal men intet annat från Erling Wälivaara och Kristdemokraterna. Erling Wälivaara redogör för de regler som gäller för återbetalningen i studiestödssystemet. Jag måste få fråga varifrån uppgifterna egentligen kommer. Är Erling Wälivaara medveten om att det finns trygghetsregler? Man kan få betala tillbaka maximalt Är Erling Wälivaara medveten om detta, eller har han missat den informationen?
Fru talman! Nej, Kalle Larsson. Jag är mycket väl medveten om detta. Uppgiften kommer från CSN, som själv har räknat ut att det drabbar lågavlönade och kvinnor mycket orättfärdigt. Det förvånar mig att Kalle Larsson och Vänsterpartiet inte vill att kvinnor ska studera. Det blir effekten av er överenskommelse. Nu sade Kalle Larsson här att han inte står bakom alltihop i betänkandet. Men likafullt kommer ni i alla fall att rösta ja för det. Det innebär att lågavlönade kvinnor, och speciellt äldre kvinnor, diskrimineras och utesluts från möjligheten att läsa i det livslånga lärandet.
Fru talman! Det kan knappast vara främmande för Erling Wälivaara att det finns saker man gillar och sådant man inte gillar i en kompromiss. Om Erling Wälivaara någon gång - vilket Gud förbjude - får ingå i ett regeringsunderlag lär han bli varse den insikten. Jag fick inget svar, vilket jag märker väl, på varför kristdemokraterna vill skära ned på Kunskapslyftet. Det är kanske den enstaka satsning de senaste åren som bäst har förmått att lyfta just lågutbildade och många kvinnor på arbetsmarknaden ur en vanmäktig situation av lågutbildning. Jag märker också att Erling Wälivaara har tagit del av en i mina ögon felaktig information om hur trygghetssystemen i återbetalningarna egentligen ser ut. De fakta Erling Wälivaara nu far med fanns möjligen publicerade i Finanstidning men knappast i den proposition och i det betänkande som riksdagen fattade beslut om när den tog ställning till studiestödssystemet. Det finns trygghetsregler som innebär att man betalar 5 % upp till 50 års ålder och 7 % åren därefter av den inkomst man har. Det är också den maximala summa man ska behöva återbetala. Jag säger inte att detta är det perfekta återbetalningssystemet. Som Erling Wälivaara väl kunde höra i mitt anförande talade jag om att vi kommer att fortsätta att förbättra systemet. Jag vidhåller att strukturen nu ser bättre ut i systemet än vad den gjorde förut. Sedan kan vi kristdemokrater, vänsterpartister och andra som är intresserade av det se till att förbättra nivåerna i det systemet.
Fru talman! Jag vill bara säga följande till Kalle Larsson: Välkommen i morgon att rösta på det kristdemokratiska systemet! Det innebär för universitetsstuderande 40 % i bidrag och 60 % i lån. Det är faktiskt skillnad på det jämfört med era 34,5 %. När det gäller återbetalningsreglerna är det märkligt att Kalle Larsson har undgått att läsa pressmeddelandet från CSN. Där talar man just om att det blir orimligt för speciellt äldre kvinnor. Det slår oerhört hårt mot äldre kvinnor. Jag ser att Tomas Eneroth viftar med pressmeddelandet. Nog om det, Kalle Anslut er gärna till vårt förslag! Då får vi direkt ett bättre studiefinansieringssystem.

Fru talman! Centerpartiet vill skapa ett kunskapssamhälle där utbildningen ska nå hela landet, hela folket och under hela livet. Trist nog, men sant, verkar det målet ligga långt fram i tiden. Det är faktiskt inte de signalerna som regeringen sänder ut med sitt förslag till studiemedelssystem som kommer att träda i kraft i sommar. Som jag ser det når man bara halvvägs i sitt försök att reformera studiemedelssystemet. Bidragsdelen höjs marginellt. Återbetalningen stramas upp. Återbetalningstakten höjs, trots den diskussion som var här alldeles innan jag kom upp i debatten. Skuldbördan kommer att vara i stort sett lika stor som i det nuvarande systemet. Ett år efter det beslut vi fattade kommer telefonsamtalen. Nu kommer funderingarna framkrypande. Man säger: Vad var det egentligen som ni fattade beslut om? Var det detta system som höjdes till skyarna? Man sade: Nu ska vi reformera studiemedelssystemet. Nu ska vi se till att den sociala snedrekryteringen bryts och att det blir möjligt för alla människor oavsett ekonomisk bakgrund att studera i den högre utbildningen vid högskolor och universitet. Hur man kan å ena sidan stå och diskutera någonting sådant och använda de vackra orden och å andra sidan lägga fram ett förslag som inte ens kommer i närheten av dessa vackra ord? Det är med en kluven tunga som man har diskuterat ett nytt förslag till studiemedelssystem. Centerpartiet har lagt fram ett fullt finansierat förslag om en 50-50-princip, dvs. en 50-procentig bidragsdel och en 50-procentig lånedel. Detta skulle innebära en ungefärlig 30-procentig lägre skuldsättning för studenterna. Detta skulle, tillsammans med vårt förslag om höjt fribelopp, underlätta för många studenter. Det skulle underlätta för många oroliga människor som går och funderar på om de verkligen har råd att sätta av tre fyra fem år till studier mitt i livet eller i början på livet, eller om de är tvingade att gå ut i arbetslivet direkt och inte uppfylla de drömmar som de har om den högre utbildningen. Man kan säga att vårt förslag om 50-50-principen har tre grundprinciper. Den första är att minska skuldbördan efter studietiden. Flera undersökningar har visat att den största faktorn som gör att vi kan minska den sociala snedrekryteringen är just att det finns en god och hög bidragsdel i studiefinansieringssystemet. Den första delen är alltså att minska skuldbördan efter studiemedelssystemet. Den andra är att systemet ska vara enkelt och överskådligt. Man ska lätt kunna överblicka sin skuldsättning, och det ska inte finnas något gömt bakom någon framtida återbetalning. Den tredje delen är att systemet ska konstrueras så att subventionerna blir tydliga. Här har vi med vår stora bidragsdel en tydlig del där studenterna kan se vilket bidrag de har att röra sig med i stället för det som regeringen och majoriteten föreslår, nämligen dolda räntor och subventioner. Fru talman! Som jag sade har det visat sig att när det gäller den sociala snedrekryteringen så är det studiemedelssystemet och de ekonomiska möjligheterna för studenterna som är det absolut viktigaste att komma till rätta med. Alla människor ska ha möjlighet och lika rättighet att läsa vid högre utbildning. Tyvärr löser man inte detta med det nya studiemedelssystem som föreligger. Ministern har flera gånger från den här talarstolen sagt att nu äntligen ska den sociala snedrekryteringen brytas. När kommer de kraftfulla förslagen? När ska vi se att dessa ord träder i kraft i handling? Det som förvånar mig mycket, framför allt efter det att Kalle Larsson var uppe i talarstolen, är att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger sig stå bakom förslaget. De säger: Det här är ju ett tydligt första steg. Nu kan vi gå vidare! Men hur länge ska man gå vid sidan av de partiprogram och de förslag som man egentligen vill lägga fram? Hur lång tid ska man gå hand i hand med regeringen och säga: Okej, nu tar vi och samarbetar lite grann här! Hur lång tid kan man låta sina egna förslag släpa efter? Fru talman! Det är många enskilda beslut som vi har fattat här i kammaren som berör studenter. Det kan handla om bostäder, det kan handla om barnfamiljer och familjebidrag och det kan handla om arbetsmarknadsfrågor. Tyvärr har det inte funnits någon helhet när man diskuterar studenter. Studenterna är ju ingen homogen grupp, men det måste finnas något sätt för oss att säga: Studenternas situation ser ut så här. Nu måste vi hitta ett gemensamt system som kan gälla för alla. Därför har vi i många år föreslagit en studiesocial utredning. Vi kommer att kräva det fortsättningsvis också. Jag hoppas att den kommer att komma fram här. Det är ju inte märkligt att man blir orolig och känner en otrygghet som student när man på den ena myndigheten sägs vara student i tio månader och på den andra myndigheten sägs vara det i tolv månader. Det är en väldigt märklig uppdelning. Ska vi komma till rätta med detta så att fler kan känna sig trygga och fler får möjligheter till högre utbildning så måste en sådan översyn göras. En annan sak jag vill ta upp gäller CSN. Det har varit mycket problem där. Många studenter har haft svårighet att komma fram till CSN, och knappt gjort det. När de väl har gjort det efter ett bra tag har CSN sagt: Din utredning här tar minst ett par veckor. Då har man fått vänta, och kanske vänta med att säga ja till att komma in på en utbildning. Denna organisation måste ses över och göras om. Nu pågår diskussioner, och CSN själv har sagt att det kanske ska införas en front desk, dvs. en serviceenhet för studenterna. Det behöver inte ens vara CSN själv som står för den. Man kan lägga ut den på entreprenad, vilket skulle kunna vara en god idé för att öka studenternas service. Det skulle vara intressant att höra vad Socialdemokraterna och Tomas Eneroth säger om detta. Slutligen vill jag bara säga att det förslag som föreligger från Centerpartiet om en 50-50-princip är helt finansierat. Jag ser det som ett gott steg på vägen för att minska den sociala snedrekryteringen.

Fru talman! Även om vi har ett nytt studiestödssystem som snart går i gång så tycker vi att vi ska höja totalbeloppet. Det är Folkpartiets förslag. Studenternas ökade kostnader under 90-talet har inte motsvarats av en motsvarande höjning av studiemedlen. Inte minst behovet av egen dator har kraftigt ökat de ekonomiska påfrestningarna för de studerande. Dessutom har böckerna gått upp i pris. Vi i Folkpartiet hade därför i vår budget föreslagit att totalbeloppet ska höjas för alla studerande med 200 kr per månad. Därefter ska en uppräkning tills vidare ske i förhållande till prisbasbeloppet. Det skulle innebära att studiemedlen skulle öka till 65 682 kr från Det är i och för sig positivt att man har höjt bidragsdelen för studerande över 25 år med låg utbildningsbakgrund. För människor som studerar på motsvarande grundskolenivå är en bidragsdel på runt 80 % av studiemedlet rimlig. Däremot anser Folkpartiet att den högre bidragsnivån för gymnasiestudier bör sättas till högst 60 % av studiemedlet. Med tanke på de avskrivningsmöjligheter som finns kan en högre lånedel accepteras för dessa studerande. Det särskilda vuxenstudiestödet vid vissa andra utbildningar bör ersättas med studiemedel. Det är viktigt att vuxna studerande behandlas lika. Det är orimligt att två vuxenstuderande på samma utbildning har olika regler. Den ene måste kanske låna, medan den andre kan studera med 100-procentigt bidrag. Alla vuxenstuderande bör i stället omfattas av det allmänna studiestödssystemet, där möjlighet till högre bidragsdel finns vid gymnasiestudier och grundläggande studier. Folkpartiet föreslår i stället att totalbeloppet höjs med 200 kr per månad för alla studerande. Fru talman! Studenter som vill och kan dryga ut sina studiemedel genom arbete ska inte straffas genom en lägre bidragsdel. Arbete måste alltid löna sig. Det är en gammal folkpartislogan. Även för studenter måste det vara så. Folkpartiet anser därför att fribeloppsgränserna på sikt ska tas bort helt. Till att börja med bör gränsen för vad en student får tjäna innan studiemedlet skärs ned höjas till 300 % av basbeloppet. Det motsvarar med dagens penningvärde 109 200 Med det nya studiemedelssystemet kommer studenter bara att kunna få studiemedel i tolv terminer. Enligt vad CSN själv säger blir det omöjligt att bevilja förlängning annat än vid sjukdom. Följden av detta blir att en sjuksköterska inte kan få lån när hon vill vidareutbilda sig till läkare. Vi tycker inte att Sverige har råd att undvara den kompetens som utbildningen skulle innebära för den sjuksköterska som vill gå vidare, som ett exempel. Därför föreslår vi från Folkpartiets sida att det ska bli möjligt att i vissa fall få studiestöd under en längre period än tolv terminer. Fru talman! Ett helt nytt system med individuella utbildningskonton behövs för att människor ska få bättre möjlighet att klara sin försörjning vid vuxenstudier. Människor måste få större frihet att bestämma själva om och när de ska vidareutbilda sig under sin yrkesverksamma tid. Yrkesarbetande måste ha möjlighet att förbereda sig på kommande yrkesavbrott för att inte vara helt beroende av arbetsgivarens eller statens välvilja. En anställd måste få möjlighet till utbildning även om arbetsgivaren inte är beredd att räkna den som personalutbildning. Det nuvarande avdragsgilla pensionssparandet ska därför kunna breddas till ett pensions och utvecklingssparande, där individer får göra skattebefriade avsättningar som senare kan användas för att bekosta studier. En utredning föreslår nu att den här möjligheten införs. Folkpartiet förutsätter att regeringen trots tidigare tveksamhet nu kommer att öppna möjligheterna för kompetenssparande. Folkpartiet vill att människor ska ges en möjlighet att spara själva till sin utbildning på gynnsamma villkor, men också förmånligt kunna låna pengar för att vidareutbilda sig. Därför föreslår vi att det ska bli möjligt för människor mellan 30 och 55 år att upp till en viss gräns låna av det allmänna pensionssystemet för att finansiera utbildning. Om de fackliga organisationerna vill bredda avtalspensionerna på samma sätt ska det möjliggöras genom regeländringar. Förslagsvis kan man få ut 60 % av sin årslön. I gengäld reduceras då individens ålderspension med motsvarande belopp. Den som tagit ut ett pensionsår i förväg kan återvinna denna pensionsrätt genom sparande, exempelvis i en privat pensionsförsäkring, annat privat sparande eller genom att gå i pension något senare. Det är glädjande att utskottet i sitt yttrande har konstaterat att naprapatutbildningen och andra utbildningar som inte tidigare har varit studiemedelsberättigade ska bli det. Det är naturligtvis förmätet av riksdagen och utskottet att uppdra till regeringen att på det sättet anvisa att vissa utbildningar ska bli studiestödsberättigade. Den principiella frågan handlar naturligtvis om rätt till studiemedel för enskilda utbildningar. Därför borde regeringen snabbt utreda frågan principiellt, även om utskottet har tagit upp två exempel på utbildningar där det står att det bara är marginella kostnader förenade med det här. Fru talman! Många svenska ungdomar som har arbetat utomlands under några år har tvingats skriva sig i det land där de bott. För att de ska få arbetstillstånd krävs ofta av det mottagande landet, t.ex. Frankrike, att de är skrivna och betalar skatt i det land där de arbetar. Om en sådan ungdom sedan vill börja studera efter arbetets avslutande finns ingen möjlighet att få studiemedel genom CSN med motiveringen att hon eller han inte är skriven i Sverige. Det bör finnas möjlighet för svenska medborgare att få dispens från en sådan regel, i synnerhet som det ofta är omöjligt att få studielån i ett annat land. När vi gick med i EU uppfattade många, särskilt ungdomar som ännu inte hunnit binda sig i Sverige, det som en öppning som gav större möjligheter att bo, arbeta och studera i ett annat land. Då är det inte rimligt att vi sätter stränga regler som de facto lägger hinder i vägen för en sådan rörlighet. Fru talman! Nu har jag kortat mitt anförande med minst fyra minuter. Jag yrkar bifall till Folkpartiets förslag, reservation 3 under mom. 5 och reservation 5

Fru talman! Jag ska försöka att likt övriga debattörer korta ned mitt inlägg. Timmen är sen. Men vi kan ju ändå inledningsvis konstatera att det var ungefär ett år sedan vi senast debatterade studiestödsfrågor ordentligt här i kammaren. Då tog vi beslut om ett nytt reformerat studiestödssystem som ändå, uppfattar vi, anpassats för att möta det ökade behovet av utbildning under livets olika skeden. Det är ett studiestöd som ska understödja de övergripande utbildningspolitiska målen. Varje medborgare oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund ska ha goda möjligheter till utbildning. Det är något som dessutom blir allt viktigare i ett samhälle som alltmer antar karaktären av ett informations och kunskapssamhälle. För oss socialdemokrater är det klart att studiestödet blir en väg för att motverka klyftor i samhället, en väg för att ge fler möjligheten att komplettera tidigare studier, lära nytt eller omskola sig efter ett antal år i arbetslivet. För många har den här politiken varit ytterst påtaglig under de senaste åren. I stället för långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden blev 90-talet för många ett kunskapslyft i ordets rätta bemärkelse. Det blev en möjlighet att förverkliga de drömmar om vidare studier som man tidigare haft men inte riktigt vågat förverkliga. Det blev också för många en chans att genom yrkesutbildning kunna komma tillbaka på arbetsmarknaden, men nu bättre rustade än när man blev arbetslös. Jag möter själv regelbundet människor som säger att Kunskapslyftet var det bästa som hänt dem. Det gav dem en chans och de är oerhört tacksamma för att den möjligheten fanns. Vårt vuxenstudiestöd, inte minst det särskilda utbildningsbidraget, gav dem en fantastisk möjlighet till en ny chans i livet. Jag brukar då ibland påminna om hur det lät när vi skulle införa Kunskapslyftet, om hur oppositionen först sade: Det där kommer aldrig att gå. Ni kommer aldrig att kunna fylla alla platser. Så småningom när det gick hävdade man: Det här är ju bara för att gömma de arbetslösa. Det var för övrigt något man aldrig sade när det gällde att utöka platserna på KTH eller Handelshögskolan. Då gömde vi inte arbetslösa. Synen på vuxenutbildningen visas här tydligt hos många borgerliga debattörer. Det var att gömma människor när de fick en chans att i stället för att vara långtidsarbetslösa kunna läsa in gymnasiekompetensen. Nu vet vi ju effekten av kunskapslyftssatsningen. Det blev en succé. Över 750 000 människor fick en möjlighet till fortsatt lärande. Vikten av studiestöd har bevisats i både forskarrapporter och Kunskapslyftskommitténs betänkande. Den studiestödsreformering vi beslutade om förra året syftade till att förbättra detta och att skapa ett sammanhållet och mer hållbart studiestödssystem. Det var fem punkter som vi särskilt lade vikt vid. Det första var att vi lade ihop de olika stödformerna till en mer enhetlig modell. Vi får en tydligare och större överblick för dem som ska studera. Vi undviker, vilket någon tidigare nämnde här i talarstolen, dagens situation där man i samma klass i komvux kan ha tre eller fyra olika studiefinansieringssystem. Här får man i stället ett enhetligt och tydligare system där man ser vilka förutsättningar som finns. Det andra var att vi höjde bidragsdelen till 34,5 %. Dessutom fick vi en särskild bidragsdel på 82 % för särskilda målgrupper. Det här innebär att skuldsättningen minskar. Det innebär att den samhälleliga subventionen görs i nutid i stället för i 65-årsåldern. I det gamla systemet låg den stora samhälleliga subventionen av studier efter 65 års ålder genom gigantiska avskrivningar. Dessa flyttar vi nu i nutid genom att höja bidragsdelen. Det tredje var att vi såg till att bidragsdelen blev pensionsgrundande, en nog så viktig reform i ett läge med det pensionssystem som numera gäller i Sverige. Det fjärde var att vi kombinerade detta med att nära nog fördubbla fribeloppet så att det i stället för, tror jag, 54 700 kr blev 91 000 kr. Det var ett länge efterlängtat beslut för många studenter. Avslutningsvis det femte: Vi reformerar återbetalningssystemet med skärpta krav på återbetalning, dessutom av den lägre skuld som man i det nya systemet ändå drar på sig. Det finns också tydliga trygghetsregler för dem med lägre inkomster. Man betalar inte mer än 5 % av årsinkomsten. Det som Erling Wälivaara tidigare påpekade att jag viftade med i debatten var inte det tidigare pressmeddelandet från CSN eller artikeln i Finanstidningen. Det var den korrigering som sedan kommenterades från CSN. Man sade att man hade gått ut med felaktiga uppgifter. Man sade vidare att artikeln i Finanstidningen är ofullständig och inte speglar de nya förhållandena för återbetalningsreglerna i det nya studiestödssystemet som träder i kraft.

Det tyckte jag var glädjande. Jag vill minnas att jag markerade det när vi hade debatten här i kammaren. Då utgjordes undantaget möjligtvis av moderaterna. De mälde ju redan tidigt ut sig i Studiestödsutredningen när det gällde tankarna om att ändå ha ett samhälleligt och allmänt studiestödssystem. I stället förespråkade man en överföring av studiestödet till banker och sade att det var privatpersoners egen uppgift att faktiskt ta hand om sitt studiestöd. Det är i förenkling den marknadsmodell som moderaterna redan för fyra fem år sedan skisserade och som Anders Sjölund i sitt inlägg till viss del bekräftade genom sin fantastiska kritik av I denna budgetomgång är tongångarna liknande. De flesta sluter upp bakom principerna men gör i detta betänkande ändå ett antal markeringar som är fascinerande och som jag tänker kommentera. Det är ett betänkande som jag dessutom nu för övrigt yrkar bifall till, fru talman, i dess helhet. För det första: Innan det nya studiestödssystemet ens börjar gälla - det börjar faktiskt inte gälla förrän 1 juli 2001 - framförs här och i motioner ett antal önskemål om ytterligare höjd bidragsdel, borttaget fribelopp eller andra förbättringar. Mycket av detta är självklart populära önskningar, angelägna satsningar, saker som vi själva kommer att ta ställning till så småningom. Men precis som förra året är finansieringen från oppositionen minst sagt skral. Folkpartiet denna gång är beredda att faktiskt öka anslaget till studiemedel står den marginella ökningen knappast i relation till de önskemål som anges i motionerna. För att vara tydlig: Centerns miljard räcker knappast till att öka bidragsdelen till 50 %. Kom ihåg att varje procents ökning av bidragsdelen kostar 250 miljoner kronor. Kom ihåg att ett borttagande av fribeloppet rimligtvis också innebär kraftigt ökade kostnader i studiestödssystemet. Det är något att notera för de partier som har tagit med det i sina krav och inte finansierat det. Det som kanske är allvarligast är att det sker genom brutala besparingar på vuxenstudiestödet. Min andra kommentar om detta betänkande har att göra med just vuxenstudiestödet. Jag är medveten om att regeringen kommer med en proposition till riksdagen om vuxnas lärande och efterföljaren till det särskilda utbildningsbidraget. Jag är också medveten om att det kommer olika varianter av kompetenskonton som byggs upp successivt genom förslag från regeringen ihop med arbetsmarknadens parter. Men det är väl ändå märkligt att så pass stora besparingar på vuxenstudiestödet aviseras från de fyra oppositionspartierna. Min fråga till Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna är naturligtvis: Tycker ni att möjligheterna för vuxna att studera i dag är för generösa? Jag lever i uppfattningen att behovet av vuxenutbildning är strukturellt, inte konjunkturellt. Av det skälet är jag angelägen om att vi ska ha fortsatt höga ambitioner, med höga utbildningsvolymer och höga vuxenstudiestöd. Delar ni inte den uppfattningen? Vi återkommer med förslag i propositionen om vuxnas lärande, med förslag till efterföljare av det särskilda utbildningsbidraget. Men de fyra borgerliga partierna drar ned miljarder och åter miljarder på vuxenstudiestödet. Min tredje kommentar rör reservationen mot den s.k. tolvterminsregeln, en reservation som är lite annorlunda. Erling Wälivaara kritiserade förslaget i sitt anförande. Men det är redan beslutat av denna riksdag. Jag kan också kommentera att det inte var så många partier som reserverade sig mot det. Vi kan ändå notera att effekterna av tolvterminsregeln har uppmärksammats i medierna, inte minst från medicinstuderande. Utbildningsminister Thomas Östros har själv redovisat att det kan bli aktuellt att göra en översyn av dispensreglerna. Låt mig samtidigt påminna om skälet till att vi gör den typen av begränsningar. Det är för att förhindra en alltför stor skuldsättning och en situation där vi återkommande får stora studieskulder för de flesta som studerar och därefter stora avskrivningar. I studiestödsutredningen fanns t.o.m. stor uppslutning kring tio terminers generell rätt till studiestöd. I Centerpartiets motion tror jag att man fortfarande förespråkar åtta terminers generell rätt till studiestöd. Tanken med terminsbegränsning är naturligtvis inte att förhindra att man ska kunna fullfölja läkarutbildningen. Men jag tror att samtliga ledamöter i Sveriges riksdag inser att vi inte kan hamna i ett läge med generell rätt till studiestöd hur länge som helst. Däremot är det, inte minst mot bakgrund att vi har 50 000 behöriga sökande till högskolan som inte kommer in, angeläget att se till att fler än i dag avslutar sin utbildning. Det ska man också ha i beaktande när man funderar på hur länge man ska ha generell rätt till studiestöd. För det fjärde kan jag kort kommentera att det är glädjande att vi har kunnat nå enighet kring en finansiering för de studerande på Naprapathögskolan och Kiropraktorhögskolan. Det är också angeläget. Det är utbildningar som ger legitimation och efterfrågas. Det finns en efterfrågan på utbildad arbetskraft. Det känns skönt att vi kan fatta det beslutet i bred enighet i morgon i Sveriges riksdag. Avslutningsvis vill jag säga att det hör till politikens vardag att oppositionen har ytterligare önskemål eller påpekar brister utan att man för den skull behöver finansiera sina lösningar fullt ut. Det kan vi leva med. Men ibland låter det som om man beklagar att vi faktiskt tillför 4,4 miljarder kronor i förbättringar och förstärkningar av studiestödssystemet. Jag tycker att det är glädjande att samtliga här har höga ambitioner med studiestödssystemet och vill mer. Men samtidigt kan vi konstatera att det inte finns några andra partier som har mer pengar än regeringen och samarbetspartierna när det gäller utgiftsområde 15. Det är nog så viktigt att komma ihåg. Jag ser fram emot genomförandet av det nya studiestödssystemet. Jag förutspår att vi kommer att få glädjen att debattera det ett flertal gånger till här i kammaren under denna mandatperiod.

Fru talman! Härommorgonen kunde vi höra Ingela Thalén i en TV-soffa i en diskussion med en representant för en studentorganisation säga att man nog får planera barn och familj. Går du på universitet eller högskola får du tänka på att du måste ta ditt ansvar och vänta med att föda barn eller bilda familj.

Fru talman! Jag såg inte programmet och intervjun med Ingela Thalén. En av finesserna med det svenska studiestödssystemet, till skillnad från nästan alla andra studiestödssystem i världen, är att man som student räknas som självständig och myndig. Man ska ha förutsättningar att kunna klara sig själv. Jag tror inte heller att det uppfattas som ett stort hinder att vara familjeförsörjare. Däremot är det viktigt att vi ställer upp bakom den princip som även Centerpartiet accepterade när vi antog det nya studiestödssystemet, att vi inte inom ramen för studiestödssystemet ska ha särskilda barntillägg, bostadssystem, handikappersättningar eller annat. Varför inte det då? Jo, vi accepterar en framtid där man är student flera gånger i livet. Hur skulle det se ut om vi byter socialförsäkringssystem ett antal gånger? Snarare måste vi se till att andra delar av försäkringssystemen fungerar på rätt sätt. När jag nu får möjlighet att replikera på Sofia Jonsson vill jag höra Centerpartiets kommentar till åttaterminsregeln. Thomas Östros tog i sitt anförande upp att den besparing ni gör på 600 miljoner kronor för att klara av åttaterminsbegränsningen skulle innebära att motsvarande 20 000 heltidsstudenter skulle få lämna högskolan. Är det verkligen meningen med åttaterminsbegränsningen, att se till att 20 000 studenter lämnar högskolan i dag? Hur rimmar det med den reservation som Sofia Jonsson och Centerpartiet ställer upp på, där man ondgör sig över tolkningen av tolvterminsgränsen? Vilka grupper är det som ska lämna högskolan efter åtta terminer? Det är ändå en besparing på 600 miljoner kronor Centern har lovat att kamma hem.
Fru talman! Jag fick inget direkt svar av Tomas Eneroth om Ingela Thaléns uttalande, vilket jag tycker är oerhört märkligt. När man kopplar ihop föräldraförsäkring med studenter har socialdemokraterna inte varit speciellt framåtsyftande i sin politik. Centerpartiet föreslår t.ex. en höjning av föräldraförsäkringen till 200 kr i ett första steg. Vi säger också att vi vill ha en studiesocial utredning för att se över hur man kan koppla ihop utbildning med att bilda familj, hur man kan fixa en bostad osv. Men socialdemokraterna har gång på gång sagt att vi inte behöver någon studiesocial utredning. Studenterna har det så oerhört bra i dag och systemen fungerar väldigt bra för alla dem som går på högskolor och universitet. Jag håller inte med om det. Jag ställde en fråga i mitt anförande till Eneroth om CSN. CSN kom för ett tag sedan fram med ett eget förslag om att bilda en s.k. front desk. Jag vet att man håller på att diskutera i de olika departementen om Utbildningsdepartementet skulle kunna skjuta till lite pengar till en front desk och om det skulle kunna ligga på entreprenad. Anser Tomas Eneroth att det skulle kunna vara en god idé, för att öka servicen för Sveriges studenter?
Fru talman! Det är anmärkningsvärt att Sofia Jonsson väljer att i repliken ta upp tid med att diskutera huruvida CSN ska få ha en front desk eller inte och om den ska läggas ut på entreprenad. Samtidigt undviker hon att kommentera det faktum att 20 000 studenter ska lämna högskolan, med Centerns förslag till terminsbegränsning. Det borde åtminstone kunna kommenteras i talarstolen. Det blir faktiskt effekten. Jag vet att Sofia Jonsson inte har möjlighet att replikera nu. Jag hoppas att det får komma vid andra tillfällen. Det blir effekten av det besparingsförslag på 600 miljoner kronor som Centern har i sin motion. I så fall skulle 20 000 studenter få lämna högskolan. Jag får det inte att gå ihop. Jag kunde inte kommentera Ingela Thalén, eftersom jag inte hade sett henne. Jag vill inte gärna kommentera på hörsägen. Däremot vill jag ändå lite försynt påstå att förslag om kraftigt sänkta barnomsorgsavgifter, s.k. maxtaxor, eller kraftigt höjda barnbidrag som vi nu genomför för andra året i rad i någon mening måste påverka situationen även för de småbarnsföräldrar som studerar.
Fru talman! Det är kul när majoriteten i utskottet för en gångs skull lyssnar på minoriteten. Jag tänker på naprapatutbildningen. Det är bra. Sådana grepp vill vi gärna se mer av, Tomas Eneroth. Jag ska faktiskt svara på frågan om vår neddragning av studiestödsplatser för vuxenutbildning. Med en annan arbetsmarknad som nu enligt regeringen är blomstrande minskar behovet av studiestödsplatser, vilket betyder att man kan minska på pengarna för densamma. Jag måste fråga Tomas Eneroth om CSN. Jag är inte kritisk mot CSN. Jag är budbärare för alla de tusentals studenter som är kritiska mot CSN:s sätt att bedriva sin verksamhet. Delar inte Tomas Eneroth den kritiken från de tusentals studenterna? Är det någonting som de har fått helt om bakfoten? Sedan var det översynen av tolvterminersreglerna. Har utbildningsministern för avsikt att göra en översyn och definiera vad som menas med synnerliga skäl? Det var så jag uppfattade Tomas Eneroth. Jag kanske kan få det bekräftat?
Fru talman! När det gäller Kunskapslyftet är det fascinerande att konstatera att moderaterna nu använder argumentet att det är högkonjunktur. Därför gör de kraftiga besparingar och vill inte ha kunskapslyft eller något särskilt utbildningsstöd för vuxna. När det var hög arbetslöshet använde man det som argument, dvs. att inte gömma arbetslösa utan i stället ha incitament genom a-kassan. Alltså ska a-kassan försämras och arbetslösa ska tvingas till att ta jobb till en lägre lön. När i moderaternas värld är det lämpligt att höja volymen för vuxenutbildningen? Det verkar varken fungera i låg eller högkonjunktur. Jag har uppfattningen att behovet av utbildning av vuxna är strukturellt, inte konjunkturellt. Jag tycker därför att det är bra att det finns en bredare majoritet i riksdagen för att ha fortsatt höga ambitioner i vuxenutbildningen. Sedan var det naprapaterna. Jag är, precis som Anders Sjölund, nöjd med detta. Det har varit glädjande att ta ställning till den socialdemokratiska motion som finns om att ge de studerande vid naprapatutbildningarna och kiropraktorutbildningarna en möjlighet att få studiestöd. Däremot blir jag fundersam när Anders Sjölund gör sig till tolk för tusentals studenter som klagar på CSN och säger att moderaterna vill lösa detta genom att göra besparingar på CSN på 30 miljoner kronor. På vilket sätt kommer CSN att kunna ge studenterna en bättre service med en besparing på 30 miljoner kronor?
Fru talman! Vår uppfattning är att CSN inte klarar sin uppgift på grund av rådande struktur. Precis som alla andra verksamheter mår CSN bra av att konkurrensutsättas. För övrigt finns det andra varianter av verksamheter. Det finns ett fungerande banksystem i det här landet som mycket väl skulle kunna arbeta med de här frågorna, dvs. att bistå med studiehjälp. Fru talman! Slutligen var det frågan om fribeloppet. Jag skulle vilja veta vad skälet är till att regeringen inte tar bort det fullt ut. Det är dessbättre höjt till en ganska hygglig nivå, men ändå inte fullt ut. Det kan inte vara särskilt många studenter i det här landet som går över det beloppet. Då är de nästan heltidsarbetande. Det bortfall som Tomas Eneroth beskriver måste vara mycket marginellt. Däremot är den signal som skickas till studenterna inte marginell, dvs. att det inte lönar sig att arbeta. Det är en farligare signal än att det kostar några futtiga miljoner i statskassan. Vad är bakgrunden till att ni inte vill ta bort fribeloppet fullt ut?
Fru talman! Jag börjar med det sista. Nu får moderaterna fundera över vilken argumentation de väljer. Å ena sidan har de under åratal argumenterat, ibland med indignationsretorik, över att det är viktigt att ta bort fribeloppet. Samtidigt säger Anders Sjölund att det inte är särskilt många studenter som kan tänkas omfattas av detta. Då blir de nästan heltidsarbetande. Om det inte är så många som omfattas, förstår jag inte varför man har gjort det till ett paradnummer i flera debatter under flera år. Om jag tycker att det inte är rimligt att jag eller Anders Sjölund med de inkomster vi har ska ha möjlighet att ta ut studiebidrag och studiemedel, kanske frågan blir tydligare. Det tycker jag är ett rimligt skäl till att vi inte ska avskaffa fribeloppet. Jag tycker att vi med våra inkomster på 40 000 kr i månaden inte behöver ta studiemedel eller studiebidrag. Någonstans måste det vara en inkomstbegränsning. Jag noterar att Anders Sjölund och moderaterna inte har något svar när det gäller frågan om hur CSN:s service gentemot de studerande kommer att bli bättre med besparingar på 30 miljoner kronor. Jag är angelägen om att CSN förbättrar sin service. Jag är angelägen om att CSN möter de krav som nya grupper av studenter har att ställa på en studiestödsmyndighet. Men jag är alldeles säkert förvissad om att man inte fullgör denna uppgift bättre om man får 30 miljoner kronor mindre om året att röra sig med.
Fru talman! Dagens vuxenstudiestödssystem är mer eller mindre en djungel. Det är inte så enkelt för den som ska börja studera att förstå systemet. Vi föreslår att det ska ersättas successivt. Det ska inte ske på en gång. Vi vet att det finns de som har ubs, svux och svuxa i dag, och de måste få gå färdigt. Ingen ska behöva möta argumentet att det inte finns några pengar så att de kan fortsätta att studera. Anser Tomas Eneroth att först-till-kvarn-systemet i dag är tillfredsställande? En människa som har kommit in på en utbildning möts av att tyvärr är pengarna slut och att man inte kan få ett studiestöd.
Fru talman! Vi avser att vidta åtgärder såtillvida att vi redan i riksdagen har beslutat om ett nytt studiestödssystem. Jag tycker att stora delar av de effekterna röjs undan. Däremot måste jag påstå att först-till-kvarnsystemet kan komma att bli en verklighet om Erling Wälivaaras och kristdemokraternas förslag skulle genomföras. Jag hittar ingen finansiering för detta. Kan Erling Wälivaara klargöra detta vore jag tacksam. Det står att man vill genomföra ett studiemedelssystem för alla vuxna mellan 25 och 55 år fr.o.m. den 1 juli 2001. Man ska få 7 100 kr i hundraprocentigt bidrag. Därefter ska finnas möjligheten att låna 3 000 kr där räntan ska bli avdragsgill. Det är mycket generöst. Jag hittar ingen finansiering! Jag hittar i stället en besparing på vuxenstudiestöd på över 3 miljarder kronor. Jag vore tacksam om kristdemokraterna kunde upplysa kammaren om var man i så fall ska finansiera detta. Kan man inte göra det får man verkligen vänta eller ett först-till-kvarn-system. Jag vill passa på och skicka med en fråga. Kristdemokraterna föreslår, inte i lika stor utsträckning som moderaterna, men ändock, besparingar på CSN med 15 miljoner kronor årligen. Jag ställer samma fråga till Erling Wälivaara som till Anders Sjölund. På vilket sätt ökar CSN:s möjligheter att ge en bättre service till studenterna om de har 15 miljoner kronor mindre årligen att röra sig med?
Fru talman! Jag vill först svara Tomas Eneroth på frågan. Han säger att pengarna är slut för de studerande. Han säger att det inte finns någon finansiering. Nej, självklart inte. Om Tomas Eneroth läser vidare står det att det ska börja gälla den 7 januari 2002. Det berör inte dagens budget. Sedan var det frågan om 100 % bidrag och 3 000 kr i lån. Det börjar gälla den 1 juli 2001. Men det gäller de studerande som saknar grundskole eller gymnasiekompetens. Om Tomas Eneroth läser betänkandet lite mer noggrant kan han förstå det. 5 000 kr jämfört med övriga gymnasieelever på grund av att de inte omfattas av studiestödssystemet? Anser Tomas Eneroth att det är riktigt? Återigen ställer socialdemokraterna, vilket är obegripligt för mig som kristdemokrat, de svagaste grupperna i strykklass. De får icke det extra tillägget, som kan vara upp till 855 kr i månaden. De omfattas inte av det tillägget.
Fru talman! Till skillnad från Erling Wälivaara tänker jag svara på frågorna. På den sista frågan svarar jag nej. Jag tycker att det är bra att det pågår en översyn inom Regeringskansliet om detta så att vi får möjligheter att utreda om det ska vara studiestöd även för dessa grupper. När det gäller klargörandet om finansieringen blir jag faktiskt inte klokare av det Erling Wälivaara säger. Om man fr.o.m. den 1 juli 2001 ska ge ett hundraprocentigt bidrag - jag läser direkt ur er text - och det ska vara studiemedel i stället för de nuvarande vuxentstudiestöden, förstår inte jag hur det ska kunna finansieras med besparingar på över 3 miljarder kronor i vuxenstudiestöd. Jag tror att det blir obegripligt för många som läser betänkandet hur kristdemokraterna har tänkt finansiera detta. Däremot noterar jag att Erling Wälivaara likt Anders Sjölund inte svarade på frågan hur 15 miljoner kronor mindre i anslag till CSN förbättrar servicen för studenterna. Det är beklagligt att kammaren inte får de här svaren. Men vi får väl se till att klämma fram dem vid ett senare tillfälle. Jag har fortfarande uppfattningen att vi behöver tillskjuta mer resurser till CSN. De behöver också förändra sin organisation och sitt arbetssätt för att möta nya grupper av studenter. Det gör vi genom att stärka och stödja myndigheten, inte genom att ta ifrån den de resurser man har i dag.
Fru talman! Anledningen till att vi i Folkpartiet vill att det särskilda vuxenstudiestödet ska gå in i det allmänna studiestödssystemet är ju rättvisefrågorna. Det sade jag också i mitt anförande. Det är knepigt att man om man har gått och stämplat kan få 100 %, men om man har varit arbetslös omfattas man inte av det gamla stödet. Det är skälet. Vi har finansierat hela vårt system. Det är en omfördelning mellan 60 % och 80 %. Det fanns särskilda skäl för det. Jag tycker att jag klargjorde det ganska bra i mitt anförande. När det sedan gäller tolvterminssystemet är det väl alldeles uppenbart att de tolkningar som har lagts fram är betydligt mer rigida än det som var aktuellt när själva systemet togs fram. Dessutom förbehåller vi oss rent allmänt rätten, även om ett system inte har trätt i kraft, att fortsätta att driva de frågor vi drev redan då. Det måste vara fullt möjligt. Men vi har finansierat systemet och är inte heller främmande för att när det här väl har kommit i gång kanske skaka fram några fler kronor, därför att vi i Folkpartiet liberalerna betraktar just studiestöd till studenter som oerhört viktigt.
Fru talman! Tack, Lennart Degerliden, för ett bra svar. Jag tycker att det känns bra att höra att Folkpartiet är berett att framgent göra satsningar på studiestödet. Under de senaste åren har man ändå ständigt förespråkat besparingar. Låt mig bara ta upp en sak. Det låter trevligt och bra när man säger att vi ska ha lika studiestöd för alla. Men om man tar bort det särskilda utbildningsbidraget - vi tar det som ett exempel - och säger att alla nu ska få studiemedel med 60 % bidragsdel säger man först och främst att man måste låna för att kunna genomföra studier och att alla måste göra det. Då vet vi, reservation ett, att det faktiskt finns väldigt många i det här samhället som är livrädda för att låna och därför avstår från studier. Vi vet också att ett inkomstbaserat studiestödssystem kan vara nog så viktigt för att rekrytera vissa grupper. All erfarenhet i samband med utvärdering av Kunskapslyftet visar på detta. Frågan är hur en nyligen arbetslös metallare ska kunna förmås att studera med 3 600 kr i månaden som bidrag. Här tror jag att det är viktigt att konstatera att det inte räcker att säga att alla ska ha ett 60-procentigt bidrag och att det är enhetligt och lika för alla. Vi har olika grundförutsättningar utifrån hur vårt tidigare liv har varit. Just därför har det i Kunskapslyftet varit angeläget att ha ett studiestöd som utgår från den standardsituation man har haft tidigare, ett inkomstbaserat studiestöd som det särskilda utbildningsbidraget har varit. Hade det inte funnits visar all forskning och alla erfarenheter från Kunskapslyftet på att många av de grupper som nu kom in i Kunskapslyftet inte hade haft den möjligheten eller vågat ta det steget, utan i stället riskerat att bli långtidsarbetslösa, utslagna och att nu inte vara tillgängliga på arbetsmarknaden.
Fru talman! Nu har ju Kunskapslyftet varit i gång ett par år i alla fall. Framtidsvyn måste ändå vara att alla tror på det generella studiestödssystem som är beslutat och att man av den anledningen förstår hur det här är upplagt, finansierat och hur man jobbar med det. Jag tillhör dem som på 60-talet satt med i SFS styrelse och slogs med Olof Palme om studiestödssystemet. Jag ville öka det redan då. Jag fullföljer bara min egen tradition.
Fru talman! Tack för det! Jag hoppas verkligen att det finns fler i Folkpartiet liberalerna som fortsätter att arbeta och även att referera till Olof Palme. Det tycker jag känns tryggt att höra. Hoppas att det får genomslag i Folkpartiets studiestödspolitik framöver. Det vore ett välkommet tillskott till debatten i kammaren.

Fru talman! Miljöpartiet står bakom det studiemedelssystem som vi har antagit och finansieringen av det, som vi kommer att besluta om. Jag vill ändå göra några kommentarer, och det har kommit några frågor. Sofia Jonsson frågade t.ex. varför vi inte har fått igenom det som står i vårt partiprogram och hur lång tid det tar innan det kommer. Jag förmodar att hon tänker på det som vi har gemensamt med Vänstern, nämligen att vi vill ha ett studielönssystem. Skälet till att vi vill ha det är att vi har ett socialförsäkringssystem som är kopplat till lönearbete. Det är också en sak som vi diskuterar. Men om vi nu har det systemet ser vi en fördel med att man betraktar studier som arbete och har studielön. Det skulle lösa det problemet. I Miljöpartiet vill vi gärna se ett socialförsäkringssystem som inte är så hårt kopplat till lönearbete, utan har en grundtrygghet för alla. Vi vill ha en möjlighet för människor att välja att ta ett friår, som också skulle underlätta möjligheten att studera. Den här visionen vi har är naturligtvis inte möjlig att genomföra i år eller nästa år. Där är siktet långt fram. Att införa studielön i dagsläget skulle såvitt jag kan bedöma vara ekonomiskt fullständigt omöjligt, om man ska behålla systemet som det är för övrigt. Vi sade i valrörelsen också att vi när ekonomin så tillåter skulle arbeta för att få upp bidragsdelen till 50 % av studiemedlen. Det är mycket dyrt att föra upp bidragsdelen. Det fanns inte ekonomiskt utrymme för detta. Den bedömningen gjorde vi också redan i valrörelsen. Vi har alltså inte lovat mer än vi har kunnat hålla. 92 000 kr. Det är samma sak där. Det är klart att jag lite slarvigt personligt kan säga att jag tycker att staten inte ska lägga sig i vad man gör, om man arbetar eller inte. Det är ju lätt att säga. Men när man sedan sitter i situationen att detta ska betalas och vägas mot andra utgifter och prioriteringar inom olika områden inser man kanske att borttagandet av fribeloppet inte är någonting som har en hög prioritet, om man tittar närmare på den grupp som i så fall skulle gynnas och sätter det mot andra behov som vi har t.ex. inom grundskola, gymnasium och på andra sätt. Det studiemedelssystem vi har nu är generöst. Det är bra att det är uppdelat i två nivåer. Det är bl.a. bra med tanke på den sociala snedrekryteringen. Det ger en möjlighet för dem som inte har en gymnasieutbildning i botten att starta upp med att tillgodogöra sig gymnasiestudierna först och sedan gå in i den andra delen av systemet. Då kan de läsa på en högskola och dessutom räkna av terminer vartefter de läser. Man har alltså en relativt generös möjlighet att läsa vidare. När det gäller CSN tycker jag att man är lite orättvis. Det var alltså så att CSN fick en väldigt snabbt växande uppgift när Kunskapslyftet genomfördes. Det var en väldig ökning av arbetsbördan där. Nu har man kommit en bra bit på väg. Man har fått en förstärkning i tilläggsbudgeten i år på 20 miljoner. Det finns alla skäl att tro att man nu kommer att komma till rätta med det här. Det gäller också det nya datasystem som man arbetar in. Det kommer att underlätta deras arbete. Jag vet inte riktigt vad Anders Sjölund representerade när han talade om att han representerar tiotusentals studenter som varit kritiska mot CSN. I stället hävdade han att man skulle utnyttja bankväsendet och ta lån där. Jag tror inte att de där tiotusentals studenterna skulle följa med honom till banken. När det gäller naprapathögskolan och kiropraktikhögskolan tycker jag väl att vi får dela på äran i utskottet. Det är många partier som har arbetat för att de studerande vid dessa högskolor skulle få studiemedel. Vi har också gemensamt fattat beslutet i utskottet. Jag märker att det är några som vill ta åt sig äran lite speciellt, och jag tror inte att det är en riktigt bra verklighetsbeskrivning. Vi står alltså bakom det här studiemedelssystemet och vi tror att det är ett bra steg framåt. Sedan ser vi också att det kommer att behöva kompletteras när det gäller vuxnas lärande, det livslånga lärandet. Det här är ett studiemedelssystem som har utformats som en förbättring av det studiemedelssystem som vi har för ordinära högskolestudier, skulle jag vilja säga. Det livslånga lärandet kommer däremot att kräva att man kompletterar systemet på olika sätt. Det kommer väl att dyka upp i kommande proposition.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Gunnar Goude. Hur ställer sig Miljöpartiet till att återinföra det s.k. barntillägget i studiemedlen? Jag vet bl.a. att ett av Miljöpartiets språkrör har skrivit om detta i en motion för den här budgetperioden. Det skulle vara roligt att få höra Gunnar Goudes syn på det här och få ett klargörande av om ni står fast vid att barntillägget i studiestödet ska återinföras.
Fru talman! Jag tycker väl att Tomas Eneroth har givit en del av svaret. Det är alltså så att vi nu har fått en höjning av barnbidraget. Vi har också fått en sänkning av avgifterna i barnomsorgen. Det är ett steg i rätt riktning. Allting kostar pengar, och finansieringen av det här är en fråga som man måste ta hänsyn till. Jag tror också att det kan vara bra att man försöker få ett studiemedelssystem som är fritt från de sociala bitarna och sedan löser dem vid sidan av. Men det är en konstruktionsfråga som man kan diskutera vidare. Naturligtvis skulle jag gärna se att vi fick det här om det var gratis. Men jag tycker att man måste ha en finansiering. Det är en prioriteringsfråga, och där har vi inte kommit ända fram. Jag vågar inte, som Erling Wälivaara, säga att jag lägger fram det till 2002 för då behöver jag inte finansiera det.
Fru talman! Det är bra att barnbidraget är höjt. Kristdemokraterna har ingenting emot det, utan vi tycker att det är bra. Utbildningsminister Thomas Östros sade i dag att vi vill ha kvinnor in i forskningen. Många kvinnor får barn under sin högskoleutbildningstid och hoppar också av sina studier på grund av att deras möjlighet att få ersättning eller stöd när de får barn inte är tillgodosedd. Miljöpartiets språkrör Matz Hammarström har ju skrivit en motion där han vill återinföra barntillägget i studiemedlen. Jag tror att det är oerhört viktigt om vi vill få in fler kvinnor i forskningen, i högskolan, i den högre utbildningen och i arbetslivet att vi också tillgodoser deras möjlighet att studera.
Fru talman! Det är en angelägen fråga. Den berör de familjesociala frågorna, som vi är villiga att diskutera och där det finns problem som behöver lösas. Det är självklart. När det gäller kvinnors möjlighet att studera på jämställd grund återstår mycket att göra. Det finns en hel del som man kan göra via lagstiftning och regelverk. Det gäller meritvärdering, möjlighet att vara frånvarande från studier men ändå få komma in i systemet med full meritförteckning osv. Det har med det att göra. Det behöver ses över. Jag har inget enkelt svar på frågan nu. Det är en ekonomisk fråga, men det handlar också naturligtvis om en vilja att prioritera de här områdena.

Herr talman! I de borgerligt styrda landstingen pågår ett framgångsrikt förnyelsearbete. Genom nya driftsformer och ökad mångfald kortas vårdköer samtidigt som patienter och personal får större makt och inflytande. Hittills har detta förnyelsearbete också gällt akutsjukvården. Men i dag kommer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att försöka få riksdagen att förbjuda bra sjukvård. Vad saken gäller är förslaget att sjukhus inte ska få gå med vinst. Då är de enligt den samlade vänstern onda. Då tänker de inte på patienterna utan på profiten. Ett sådant systemskifte måste stoppas i sin linda. De två sjukhus som drivs på detta sätt - S:t Görans sjukhus i Stockholm och sjukhuset i Simrishamn - får inte följas av flera. Så resonerar regeringen och dess stödpartier. Hur fungerar då, herr talman, vården vid dessa för vänstern så avskräckande exempel, där företag på landstingets uttryckliga uppdrag sköter vården? Jo, vården betalas via skatten precis som för annan sjukvård. Patientavgiften är densamma som på vanliga landstingssjukhus, men mångfalden och valmöjligheterna har ökat. S:t Görans sjukhus privatiserades med stort stöd från personalen. På kort tid har sjukhuset utvecklats till Stockholms mest effektiva och mest populära akutsjukhus, både för patienter och för personal. Nära hälften av patienterna väljer S:t Görans sjukhus för att de hört att sjukhuset är bra, vilket är en dubbelt så hög siffra som för övriga Stockholmssjukhus. Den nye ägaren Capio investerar för närvarande tredubbelt snabbare än landstinget tidigare för att få bättre utrustning, eftersom man anser att sjukhuset tidigare var underinvesterat. Vården bedrivs dessutom till en lägre kostnad än vid andra sjukhus i Stockholmsområdet. För Stockholms skattebetalare innebär det att S:t Göran utan att ge avkall på vare sig kvalitet eller tillgänglighet bara i år har frigjort över 100 miljoner kronor mer för sjukvård. Det innebär att det t.ex. kan göras ytterligare 2 000 höftledsoperationer eller 200 avancerade hjärtoperationer varje år i Stockholms län. Det är, i kombination med vårdgarantin, en starkt bidragande orsak till att vårdköerna i Stockholm minskar snabbast i hela landet. Alla är nöjda - utom den samlade vänstern. I Simrishamn har driften av sjukhuset sedan i november tagits över av Praktikertjänst. Här är vinsten för vården t.o.m. ännu större. Det är inte säkert att det i dag hade funnits något sjukhus över huvud taget om inte Praktikertjänst hade velat erbjuda sina tjänster. Den nya ägaren inte bara bevarar utan vill dessutom utöka verksamheten med kompetenser på nya områden, exempelvis utredning och rehabilitering av yrkesrelaterade sjukdomar och utbrändhet. Vårdförbundets ordförande lyfter särskilt fram Simrishamns sjukhus som ett exempel på nödvändigt nytänkande. Här byggs, som hon säger, ett nytt närvårdskoncept upp med bl.a. dygnetruntverksamhet och olika specialistmottagningar som ska samverka med kommunen. Det är ett förändringsarbete som Vårdförbundet med glädje säger sig vilja delta i. Vad vi ser är alltså en sjukvård där patienterna och personalen är nöjda, där verksamheterna byggs ut, där investeringarna ökar och där kostnaderna är lägre, så att fler kan få vård. Alla är nöjda - utom den samlade vänstern. Jag undrar: Vad är det som är så hemskt och skrämmande med privata alternativ i sjukvården som gör att socialdemokraterna gör allt för att förbjuda dem? Är det att personalen trivs med de nya arbetssätten? Är det att patienterna är nöjda med bemötande och service? Är det att kostnaderna för vården blir lägre, så att fler kan få vård och köerna blir kortare? Är det inte så att ni socialdemokrater helt enkelt är livrädda för att den borgerliga förnyelsen ska lyckas där er politik har misslyckats? Då spelar det ingen roll om sjukhusen kan få vara kvar, patienterna får bättre vård eller personalen får bättre arbetsvillkor. Hellre förbjuder ni goda exempel innan de kan följas av fler. När borgerlig politik nu stoppas och förbjuds visar det tydligt att för socialdemokraterna är omsorgen om makten viktigare än omsorgen om patienterna. Andra sjukhus som runtom i landet hotas av nedläggning eller neddragningar ska inte, som Simrishamns sjukhus, kunna räddas genom att en privaat vårdgivare får möjlighet att ta över driften. Med vänsterns logik är det fortsatt tillåtet för landstingen att lägga ned sjukhus. Men att överlåta ansvaret för driften till privata vårdgivare som kan utveckla och förbättra vården ska alltså med samma logik vara förbjudet. Att lägga ned sjukhus kallas t.o.m. - lyssna nu noga - "väl övertänkta strukturförändringar". Så sade statssekreteraren i Socialdepartementet härförleden. Så talar överheten. Herr talman! Den gamla visan om att ingen ska få tjäna pengar har vi hört förut. Socialdemokrater använde den på 70-talet när de ville förstatliga läkemedelsindustrin. Det var väl då som socialministern var aktiv i SSU. Det var samma vinstintresse som de hetsade mot när de på 80-talet ville stoppa alternativa daghem och t.o.m. ville förbjuda parabolantenner. Vi hörde samma visa om igen på 90-talet när de ville stoppa friskolor och alternativ inom öppenvården eller stoppa avreglering av teleområdet. Varje reform som de senaste decennierna inneburit förnyelse, mångfald och valfrihet för den enskilde individen har de gått emot. Omsorgen om den egna politiska makten har alltid varit viktigare. Ystads Allehanda frågade för någon månad sedan olika personer vad de tyckte om privatiseringen av Simrishamns sjukhus. Gunvor Hansson, som är undersköterska och kommer från Rörum, svarade: Ja, det är spännande och ska bli roligt. Vi har sett att sjukhuset varit nära att läggas ned, men eftersom jag själv arbetat här i 37 år ser jag privatiseringen som en utmaning. Ni socialdemokrater har också arbetat på samma vis i decennier. Är det inte dags att också ni ser privata alternativ som en utmaning, rent av som något spännande och roligt? Herr talman! Att god sjukvård inte längre ska få utvecklas eller erbjudas alla är egentligen illa nog. Men härtill kommer att det tilltänkta förbudet mot bra sjukvård ska drivas igenom på ett sätt som ifrågasätter både svensk grundlag, EG-rätt och resultaten i demokratiska val. Lagrådet, som har till uppgift att undersöka om lagförslag står i strid med grundlag eller om de är samstämmiga med annan lagstiftning, har kritiserat lagförslaget inte bara en utan två gånger. Och kritiken har varit så hård och omfattande att Lagrådet sammantaget inte kunnat tillstyrka förslaget. Lagrådet konstaterar att förbudslagen inskränker det kommunala självstyret, näringsfriheten och äganderätten, vidare att den sannolikt striden mot lagen om offentlig upphandling och gällande EG-rätt. Dessutom anser de att förslaget inte bara är otillräckligt berett utan också att underlaget för granskningen är bristfälligt. Även Konkurrensverket och JO anser att ytterligare beredning behövs. Flertalet remissinstanser, bland dem Kommunförbundet och Landstingsförbundet, har kritiserat den extremt korta remisstid som de haft för att yttra sig. Lagrådets påpekande, under hand har fått lämna synpunkter på lagförslaget anser också att det sannolikt strider mot gemenskapsrätten och lagen om offentlig upphandling. Riksdagen får inte stifta lagar som strider mot gemenskapsrätten eller grundlagen. Låt mig påminna socialministern om att det bara var några veckor sedan som han och regeringen tvingades dra tillbaka Trots denna massiva kritik om otillräcklig beredning, trots tyngden i de lagar som förbudet går tvärs emot har vänstermajoriteten pressat och stressat fram dagens beslut. Att ta några veckor till på sig för att pröva invändningarna vill regeringen och dess stödpartier inte veta av. Några men för att göra denna ytterligare beredning har man inte lyckats redovisa, än mindre avsevärt men. Nej, lagen ska bara pressas igenom. Herr talman! Efter allt detta har socialdemokraternas ledande företrädare i socialutskottet mage att kalla stopplagen en eftertankelag. Det är nyspråk som hämtat ut George Orwells roman 1984. Vi har hört mer nyspråk från majoriteten. Miljöpartiet menar sig ha infört en "demokratigaranti". Detta sagt om en stopplag som har det uttalade syftet att underkänna valresultaten i borgerliga landsting och regioner. I framtiden vill Miljöpartiet ha en permanent lag som kräver två borgerliga röster för att upphäva en socialistisk röst. På vilket sätt, Lotta Nilsson Hedström, är det en garanti för demokratin att ogiltigförklara eller gradera röster i lokala och regionala val? I praktiken blir det meningslöst att gå och rösta i lokal-, landstings och regionval, eftersom vänstermajoriteten i riksdagen är beredd att på område efter område förbjuda borgerlig politik om man inte gillar den. Herr talman! För att kunna förbättra vården är det viktigt att ta till vara alla goda krafter. Det handlar om sjukvårdspersonalen och nya entreprenörer, men också om att förbättra landstingens verksamhet. Erfarenheten visar att det bara är genom mångfald och konkurrensutsättning som detta kan åstadkommas. Det stora hotet är inte de som vill göra nytt, förbättra och förnya. Det stora hotet i svensk sjukvård mot människors trygghet är att sjukhusens verksamheter håller på att avlövas och att sjukhusen t.o.m. riskerar att läggas ned - sjukhus som Bollnäs, Söderhamn, Härnösand, Mariestad, Säffle, Arvika, Piteå, Kristinehamn, Fagersta, Sala. Ja, jag skulle hålla på mycket länge till. När ni stänger dörrarna för företag och ekonomiska föreningar som vill driva sjukhus då är risken stor att resultatet blir stängda sjukhusdörrar - inte bara i Skåne och Stockholm utan runtom i hela vårt land. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet från de fyra borgerliga partierna, en reservation som innebär att vi yrkar avslag på propositionen.

Herr talman! I går hade jag möjlighet att följa verksamheten på akutmottagningen på S:t Görans sjukhus under ett kvällspass, inte tillsammans med vd:n utan tillsammans med ett par kolleger till mig, nämligen två sjuksköterskor. Besöket var inplanerat sedan länge, och det var fantastiskt rätt i tiden med tanke på dagens debatt. Det var med spänning som jag lämnade riksdagen för att möta patienterna och vårdpersonalen på S:t Görans sjukhus. Jag mötte en miljö av värme och öppenhet, en generositet mitt i all stress. Många sjuka människor hade denna kväll tvingats uppsöka akuten. Deras behov av sjukvård var detsamma som i all annan akutsjukvård. Där var det läkare och övrig personal och deras sätt att bemöta, behandla och hur länge man kunde få vänta som var det viktigaste, inte driftformen. Och, kära vänner, det är dessa kvalitetsfrågor som är det viktigaste för oss alla, för har vi inte varit patienter kommer vi att bli det! Herr talman! Det är beklagligt att debatten om olika driftformer genomsyras av så många sakliga felaktigheter, en smutskampanj mot dem som arbetar och ger vård. En del myter som sprids bottnar i okunnighet, men tyvärr är det nog många som är medvetna. En del påståenden måste kännas oerhört kränkande för dem som arbetar inom andra driftformer, inte bara i akutsjukvård utan även för dem som arbetar inom primärvård, äldrevård, barnomsorg osv. Många verkar inte kunna skilja mellan huvudmannaskap och driftform. Vi är alla överens om att huvudmannaskapet även fortsättningsvis ska ligga på landstingen. Kostnaderna för sjukvården ska betalas via skattsedeln efter bärkraft. Men om landstingspolitikerna så bestämmer kan driftformen och driften av verksamheten läggas ut på någon annan. Det är inte dyrare för en patient att söka ett akutsjukhus med annan ägare än ett sjukhus som drivs i offentlig regi. Nu är detta sagt för andra gången i denna talarstol i dag. Det är samma kvalitet. Sjukvården är ett av de hårdast reglerade områdena i Sverige. Olika driftformer lyder under samma lagar och regler med hälsooch sjukvårdslagen som grund. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla. Jag vågar påstå att granskningen av de alternativa driftformerna är minst lika noggrann som inom den offentliga vården. När det gäller prioriteringar är det sant att sjukhusen tvingas att prioritera. Hur dessa prioriteringar ska ske är reglerat i lag. Den prioriteringsordning som gäller i dag antogs av en enig riksdag 1997 genom det s.k. prioriteringsbeslutet. Högst prioriterat är vård av patienter med livshotande tillstånd, med svåra kroniska sjukdomar, med nedsatt autonomi och döende. Alla ska prioriteras på samma sätt enligt denna lag. Herr talman! Det verkar som att regeringen inte har några som helst problem med att lägga ned sjukhus runtom i landet. Då tycker man uppenbarligen att landstingspolitikerna har fattat kloka beslut. Men om sjukhusen överlåts i en annan driftform blir det ett förfärligt liv från regeringen. Då kan landstingspolitikerna uppenbarligen inte besluta rätt. Detta är mycket märkligt. När Kristdemokraterna ställer sig positiva till alternativa driftformer gör vi det utifrån ett medborgarperspektiv. För det första tror vi att de politiker som folket har valt har de bästa förutsättningarna att fatta för befolkningen kloka beslut. Egentligen är detta en demokratifråga av stora mått, och det kommer min partikamrat Ingvar Svensson att mer ingående belysa. För det andra tror vi att all vårdkvalitet kan bli bättre om det finns alternativ. Olika nischer kan utvecklas och patienterna kan få en bättre anpassad vård. För det tredje har ju monopolet inom hälso och sjukvården inte lyckats trots att vi har haft monopol sedan urminnes tider. Väntetiderna är långa, ja, t.o.m. mycket längre än inom något annat område i vårt land, och då går det bra att rada upp många olika områden där vi som människor aldrig skulle acceptera sådana väntetider. Alltfler känner otrygghet inför att vården inte ska vara tillgänglig när man behöver den. Detta bevisas bl.a. av antalet privata sjukförsäkringar. 120 000 svenskar har i dag tagit en privat försäkring, trots att man egentligen har betalat in sin premie via skattsedeln. Denna brist på tilltro och trygghet borde alla vi politiker erkänna. Monopolet har inte löst problemen. Människor känner i dag inte trygghet. Herr talman! Det var med intresse jag läste artikeln i Aftonbladet den 30 november där personalen på S:t Görans sjukhus tillsammans med vd:n hade skrivit en artikel. Jag ska citera ur ingressen: "Socialminister Lars Engqvist handskas vårdslöst med sanningen för att hindra landstingen från att köpa vård av privata akutsjukhus. Verkligheten ser betydligt ljusare ut än ministerns skräckvisioner. Privat vård är varken dyrare eller sämre än annan vård." Detta skriver vd:n och företrädare för fyra fackförbund vid S:t Görans sjukhus. Jag kände mig uppriktigt glad över att personalen tillsammans vågade gå ut med den här artikeln, som jag tycker för övrigt är saklig och bra. Det visar att det inte finns olika ställningstaganden inom vården, utan man vill det bästa för patienterna och för medborgarna. Jag tycker att regeringen borde lyssna på detta. Herr talman! Det stora problemet i svensk sjukvård i dag är inte överskott, utan det är underskott - underskott av tid med patienterna, av god omvårdnad av de gamla och svårast sjuka, av tillgång till snabb behandling och underskott också i landstingens budgetar. Vi kristdemokrater vill arbeta för överskott, främst när det gäller tid för människor i livets krissituationer där både fysisk och psykisk sjukdom inräknas.

Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att vi måste släppa den fångna vårdpersonalen loss, för då blir det vår. Och med detta vill jag yrka avslag på hemställan i betänkandet och biträda reservationen.

Herr talman! "- Vilka jättar? frågade Sancho Panza. - De som du ser där borta, svarade hans herre. De där med de stora armarna, som hos somliga kan vara nära två mil långa. - Ers nåd ser väl, att det inte är jättar, svarade Sancho - utan väderkvarnar. Det som ser ut som armar är vingarna. Det är vinden som svänger runt dem och sätter igång kvarnstenen. - Det märks, sade Don Quijote, att du inte har en aning om äventyr. Det är jättar och om du är rädd dra dig undan och läs dina böner. Jag däremot ska inlåta mig med dem i en våldsam och ojämn kamp." Herr talman! Socialdemokraterna slåss med väderkvarnar. Som i Cervantes Don Quijote går socialdemokraterna till storms mot inbillade motståndare. Under förra seklet var väderkvarnarna kooperativa daghem, friskolor och omsorgsföretag. Nu i början av vårt nya millennium ska den sista kampen utkämpas mot en inbillad motståndare, privata vårdentreprenörer som vill skriva avtal med landsting om akutsjukvård. Socialdemokraterna har likt Don Quijote inte lyssnat på verkligheten utan har hittat facit i riddarromaner, eller är det kanske en ekonomisk planhushållningsteoretisk handbok? Sancho Panza, som är Quijotes vapendragare, är realisten och empirikern som tror på sina iakttagelser och låter dessa utgöra grunden för tolkningen av världen. Don Quijote däremot låter teorierna komma före verkligheten. Han håller fast vid den gamla vedertagna världsbilden oavsett vad iakttagelserna ger vid handen. Romanen avbildar på ett genialt sätt brytningstiden mellan gammalt och nytt. Det är det som debatten här i dag i kammaren handlar om. Gammalt eller nytt, dogmatism eller nya lösningar. Ni i vänstermajoriteten står för det gamla och det dogmatiska. Jag och Centerpartiet vill däremot att innehållet ska fungera, att patienter får vård och personal har bra arbetsförhållanden och att verkligheten ska få utvecklas i lugn och ro. Bästa vård måste vara utgångspunkten. Ni ser i stället till byggnaden, till det yttre skalet. Ni vill inte låta vindarna ge ny kraft. I stället fäktas ni mot nya vindar, väderkvarnar och vinst. Ni skapar oro i stället för arbetsro. Jag tycker att det är bättre att titta till innehållet. Sedan får en verksamhet gärna göra vinst. Det är bättre för alla, patienter, personal och skattebetalare, om det råder ordning och reda i ekonomin. Det ger möjligheter att utveckla metoder som dels förbättrar effektiviteten i verksamheten, dels gör att förnyelse i arbetsformerna underlättas. Att säga ja till alternativa driftsformer och entreprenörskapet inom vården och omsorgen är för mig och Centerpartiet lika självklart som att vården och omsorgen ska ges efter behov och att den ska vara solidariskt och rättvist finansierad. Det här förslaget har i det mycket korta perspektivet inte så stor betydelse eftersom det enligt vad vi erfarit inte finns några akutsjukhus som är aktuella för stopplagen. Däremot har det mycket allvarliga konsekvenser om man blickar något framåt. Inte minst ger ni i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna mycket konstiga och tvetydiga signaler. Å ena sidan har regeringen och ett antal övriga partier varit med om att ta fram en handlingsplan för sjukvården där mångfald var ett huvudtema. Å andra sidan säger ni att det inom akutsjukvården ska vara som det alltid har varit. För oss i Centerpartiet är inte ägandefrågan det viktiga utan att alla människor får tillgång till god vård efter behov och inte efter tjockleken på plånboken. Sjukhus ska kunna drivas i privat regi. Det väsentliga är att de som beställer sjukvård också ställer krav på kvalitet och tar reda på vad de får för pengarna. Patienten ska ha bra sjukvård, och då är det ointressant om den utförs i landstingets eller i annans regi. Det är lika viktigt att uppmuntra ett bykooperativ i Dalarna som att ge ett professionellt och seriöst företag möjlighet att driva sjukhus i t.ex. Stockholm. Åter till Don Quijote, som även har andra drag. Han är adelsman och riddare mot världens ondska. Han tror sig veta bäst, och han har facit. Det är lätt att känna igen sig i liknelsen. Han far fram på sin magra häst och vill göra sin följeslagare till kung över ett örike. Visst är det lätt att känna igen maktambitionerna. Ni i vänstermajoriteten - socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister - far fram som Jehu, och då får den kommunala självstyrelsen ge vika. Detta förslag är inte det första där ni sätter er över den lokala demokratin: bostadsförmedlingslagen, att ni ger pengar till statliga Skolverket i stället för till kommunerna, maxtaxan och förslaget från Miljöpartiet om att införa två tredjedels majoritetsbeslut. Miljöpartiet vill att vissa väljares röster ska väga mer än andras, och så kallar ni det "demokratigaranti". I er värld ska inte längre en man en röst gälla och en röst vara lika mycket värd. Jag känner uppriktigt sagt en bris av en iskall vind. Som tur är har andra i er konstellation, om jag har förstått det rätt, stoppat in detta i en utredning. Kära miljöpartister, märker ni inte att maktambitionerna håller på att förblinda er? Förr pratade ni åtminstone om lokal demokrati. Men nu har ni låtit er, likt en vindflöjel, dras med in i en maktapparat som sätter de centralistiska och monopolistiska idealen först. Borta är allt tal om demokrati. Visst, Lotta Nilsson-Hedström, måste det smärta i ett gammalt Sågadalshjärta. Där var Lotta Nilsson-Hedström med och satte den lokala demokratin och engagemanget i första rummet. Nu har Lotta Nilsson-Hedström i stället bytt de idealen mot medverkan i en maktapparat där ni sätter er över de folkvalda i kommuner och landsting. Ni i Miljöpartiet har deltagit i en rad beslut som innebär att makten flyttas från lokal till nationell nivå. Vad blir ert nästa drag? Vilket förslag kommer ni med härnäst? Anser ni att ni har bättre koll på verkligheten än vad era kolleger i kommuner och landsting har? Det är en enkel fråga. Visst måste det vara bättre att ge makten till folket, och låta besluten fattas nära medborgarna och av medborgarna. Den kommunala självstyrelsen är en viktig del i arbetet med att stärka den lokala demokratin. Miljöpartiet, varför gör ni precis tvärtom? Socialminister Engqvist vet som gammal folkrörelsekämpe hur viktigt det är att man har makten över det som man är satt att sköta. Hur kan då socialministern sätta sig över dem som har att sköta sjukvården, dvs. kommun och landstingspolitiker? Jag och Centerpartiet menar att detta inte är en privatiseringsfråga i första hand. Det är ingen Stockholmsfråga. Det är en mycket djup demokratifråga och en viktig principiell fråga som gäller hela hälso och sjukvården och som gäller hela landet. Herr talman! Jag måste också säga några ord om utskottsbehandlingen. Den föreslagna lagen strider uppenbarligen mot lagen om offentlig upphandling, det kommunala självstyret och konkurrenslagstiftningen. Trots de uppenbara bristerna i regeringens proposition driver utskottsmajoriteten igenom förslaget utan att ge möjligheter till att få det belyst fullt ut. Jag tycker att det är beklämmande. Jag vill markera mitt ogillande gentemot hur ärendet har hanterats i slutvändan - och jag markerar i slutvändan. Det drar vanrykte över riksdagen. I betänkandet skriver majoriteten att det finns flera landsting som planerar för utförsäljning av sjukhus, och att det därför är så bråttom med beslutet. Frågan har ställts tidigare, och jag ställer den igen till majoritetens företrädare både av modell s, v och mp: Vilka landsting är det som detta handlar om? Vilka landsting är det som ni åberopar och som gör att det är bråttom? Jag går nu över till absurditeterna i lagförslaget. Don Quijote levde i en drömvärld, och teorierna stämde oftast inte överens med verkligheten. Den lagstiftning som ligger på kammarens bord leder till en rad absurda gränsdragningar. Ni tycker uppenbarligen att det är helt okej att lägga ned sjukhus, men är livrädda för att lägga ut samma sjukhus. Varför är det bättre att lägga ned än att låta ett privat vårdföretag driva verksamheten till gagn för alla medborgare? Sedan har vi otydligheterna. Vad är egentligen ett akutsjukhus? Nu ska det visserligen utredas, men vårdens organisation förändras hela tiden. Alltmer av vården sker inom den öppna vården. Även akuta och avancerade åtgärder kan göras inom primärvården. Varför är det helt rätt att låta en privat entreprenör driva en dygnetruntöppen akutmottagning inom primärvården men inte vid ett akutsjukhus? Jag övergår till rättviseaspekten. Vi har privata sjukhus här i landet. Ni får det att framstå som att de inte existerar - men de finns. Landsting skriver avtal med dessa sjukhus för att utföra vissa åtgärder. När det skrivs avtal har alla medborgare möjlighet att få den vården till samma pris. Det är tredje gången som det sägs från denna talarstol. Däremot finns det en ny tendens - privata sjukförsäkringar som vissa människor kan få del av. Det är rika personer eller anställda som har en arbetsgivare som betalar. Den ökningen kan bl.a. bero på köproblem i vården. Vissa har möjlighet att köpa sig förbi sjukvårdsköer med hjälp av just privata sjukförsäkringar. Jag har inget emot privata sjukförsäkringar. Men om förtroendet för sjukvården sviktar och det finns en köproblematik i vården - vad ska man då göra? Ska man låta behovet av privata sjukförsäkringar öka och sticka huvudet i sanden? Eller ska man försöka åtgärda köproblematiken? Här står åter Don Quijotes angreppssätt i motsats till Sancho Panzas. Jag och Centerpartiet föredrar att försöka åtgärda problemen, likt Sancho. Vi vill alltså låta fler entreprenörer bidra till att få in kunnande och kapital i sjukvården. Men ni väljer att slåss mot väderkvarnar - och orättvisorna riskerar att öka. Görans sjukhus? Om nej - varför vill ni då förbjuda bra sjukvård? Varför vill ni inte åtgärda köproblematiken? Varför vill regeringen sätta sig över lagstiftningen, socialministern? Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! En poäng med att välja landstingspolitiker och att ha landstingsval är att resultaten av dessa val kan få genomslag i den sjukvårdspolitik som förs inom landstingen. Den kommunala självstyrelsen är inte viktig enbart i sig utan också för att den stärker tilltron till det demokratiska systemet i stort. Lagrådet konstaterar, och jag citerar: "Samtidigt är föreställningen om kommunal självstyrelse en levande realitet i svenskt samhällsliv. Någon innebörd måste den kommunala självstyrelsen ha, låt vara att det är ovisst hur långt den sträcker sig." Det är inte bara det att förslaget innebär en inskränkning av den kommunala självstyrelsen i allmänhet - förslaget inskränker dessutom enligt Lagrådets bedömning den kommunala självstyrelsen i "onödigt" hög grad med avseende på syftet med propositionen. Lagrådet pekar exempelvis på möjligheten att i lagstiftningen införa en skyldighet för landstingen att i ett avtal med en entreprenör föreskriva att driften ska ske utan vinstsyfte. Lagrådet har också ifrågasatt om inte lagen om offentlig upphandling, liksom EG-reglerna om offentlig upphandling, ställer krav på en individuell bedömning av en upphandling och om det inte därmed skulle strida mot dessa regler att i lag generellt undanta en viss kategori av företag. Vid en hearing inför socialutskottet har Nämnden för offentlig upphandling klargjort att den delar Lagrådets syn i denna del. Nämnden vidhåller sin tidigare kritik mot förslaget. Herr talman! Den svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen menar att Lagrådet nonchaleras, först vid regeringens försök förra året att stoppa kommunernas utförsäljning av allmännyttiga bostadsbolag och senare vid årets lagförslag om kommunal bostadsförsörjning. Ytterligare exempel är det nu föreliggande förslaget. Internationella juristkommissionen menar att förslagen rubbar balansen mellan lokal och central demokrati. Regeringens och riksdagens nonchalans oroar kommissionen. I flera fall kan lagförslaget strida mot grundlagen. Sveriges brist på författningsdomstol förutsätter att Lagrådets synpunkter respekteras, menar juristkommissionen. Lagrådets kritik och även andras kritik när det gäller demokratiaspekten har inte tagits på allvar av vare sig regeringen eller utskottets majoritet. Det tycker vi i Folkpartiet är mycket allvarligt. Fru talman! Socialutskottet har inhämtat synpunkter från många instanser. Initiativtagare till detta har varit de borgerliga partierna. Synpunkterna har kommit från fler än vanligt, så i det avseendet kan man säga att ärendet är väl berett. Men när det gäller att dra slutsatser av den information som inhämtats är ärendet inte tillräckligt berett. Lagrådets invändningar har bedömts som inte särskilt viktiga - dem behöver man inte ta hänsyn till annat än när det gäller några oklara skrivningar i texten som inte överensstämmer med lagförslaget. Nämnden för offentlig upphandling förklarade sig beredd att ytterligare bereda ärendet för att kunna vara helt säker på att förslaget inte skulle strida mot EG-rätten och lagen om offentlig upphandling. De fyra borgerliga partierna ansåg att det var viktigt att detta fick göras. Men begäran avslogs med åberopande av riksdagsordningen och att det skulle leda till avsevärt men om beslutets sköts på några veckor. Det anser jag vara ytterligare ett exempel på att ärendet, som handlar om en lagstiftning, inte är ordentligt berett. Herr talman! Brådskan med att fatta beslut så att lagen kan träda i kraft den 1 januari är svår att förstå. Vi ska fatta ett viktigt beslut utan att konsekvenserna av den här lagstiftningen är ordentligt utredda. Det känns inte bra att ett viktigt ärende behandlas på det här sättet i Sveriges riksdag. Personligen känner jag ett stort obehag. Detta styrker mig i min uppfattning att den här propositionen ska avslås. Socialutskottets majoritet, socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister, har i betänkandet angett att de har erfarit att det för närvarande pågår planering i flera landsting för en utförsäljning av sjukhus. Något belägg för detta påstående återfinns inte i betänkandet, och det kom inte heller fram när det diskuterades i socialutskottet. Är det möjligtvis så att man befarar någon form av mellandagsrea på sjukhus? I så fall är man nog felunderrättad eller ser spöken som inte finns. Mina rundfrågningar till landstingen visar att det inte finns någon sådan utförsäljning som är aktuell. Dessutom skulle det väl också vara en ganska lång process. Det sker inte på några dagar. Detta påstående om att utskottet erfarit att det pågår en planering om utförsäljning av sjukhus kan knappast användas som grund för att inhämtande av ytterligare upplysningar och yttranden skulle leda till avsevärt men. Herr talman! När regeringen skriver i propositionen låter det som om deras förslag till moratorium inte handlar om att stoppa privata vårdgivare som vill driva sjukhus utan om att stoppa krafter som vill ersätta dagens skattefinansierade vård med andra finansieringsformer och byta ut dagens vårdideologi - där vård ges efter behov - mot en annan ideologi som säger att vård ska ges efter ojämlika kriterier. Folkpartiet vill ha kvar den solidariska finansieringen av vården. Folkpartiet står bakom att vård ska ges efter behov, och Folkpartiet anser att vården ska lyda under ett demokratiskt huvudmannaskap. Det slås även fast av moderater, kristdemokrater och centerpartister i vår gemensamma reservation. Vad propositionen egentligen handlar om är ju om vården ska få drivas i annan regi än den offentliga. Folkpartiet tycker av flera skäl att den ska få det. Det finns flera jämförelser mellan privat och offentlig vård som visar att den privata vården ofta ger mer för pengarna. Det finns flera exempel på att förekomsten av privata alternativ också har stimulerat landstingens verksamhet till positiva förändringar på olika områden. Ett mycket bra exempel som jag känner väl till är hur landstinget i Västmanland tillät den första privata vårdcentralen. Det blev snabbt ett exempel på hur man kunde göra förändringar som förbättrade för patienterna. Många landstingsanställda allmänläkare ville, men fick inte, göra samma förändringar så länge de var kvar i landstinget. När det sedan genom husläkarlagen blev möjligt med fri etablering valde så många att bryta sig ut ur landstingets stela arbetsformer att landstinget i Västmanland mycket snabb fick Att förbjuda privat vård är någonting som i första hand drabbar patienterna. Men det drabbar också personal som vill arbeta för förändringar och förbättringar av vården. Det handlar då både om personalens egen arbetsmiljö och om omhändertagandet av patienterna. Det finns egentligen inte något problem som motiverar den här propositionen. Ingenting tyder på att inslaget av vinstdrivande verksamhet i vården hittills har försämrat det totala vårdutbudet - tvärtom. Det som är viktigt för att garantera patienterna en rättvis behandling i vården är den gemensamma finansieringen. Det är den som är nyckelfaktorn för att undvika segregation i vården. Herr talman! Om det är landstingen som betalar, Socialstyrelsen som inspekterar och patienterna som väljer, är enda möjligheten för en entreprenör att gå med vinst att vara effektivare och bättre än landstingsvården. Den som klarar det får med vårt synsätt gärna göra en vinst. Det är i så fall patienterna och skattebetalarna som gör de stora vinsterna. Herr talman! Den stora hotbilden i dag mot den solidariska finansieringen och mot att vård ska ges efter behov - det som kallas allemansrätten i propositionen - är inte att några privata sjukhus finns i Sverige. Den stora hotbilden är i stället en icke fungerande sjukvård med långa väntetider som gör att människors tilltro till och tålamod med vården riskeras. Det kan leda till att man i stället söker egna lösningar som t.ex. privata försäkringar. De som är tillräckligt friska och har tillräckligt med pengar kan redan i dag teckna privata försäkringar. Vad svensk sjukvård behöver är förnyelse och möjligheter till utveckling av både personal och arbetssätt, inte förbud mot att driva sjukhus. Herr talman! Det finns väldigt många frågetecken kvar kring den här propositionen och det här betänkandet. Det är verkligen ett hastverk. Socialutskottets majoritet har visserligen gått in och rättat till vissa saker. En sådan sak är begreppet akutsjukhus. I Folkpartiets motion har vi också pekat på att detta begrepp är mycket oklart. Likaså har bl.a. Vänsterpartiet gjort det nu. Det innebär att utskottet går in och tillstyrker Vänsterpartiets motion. Man säger att den av regeringen aviserade utredningen som ska följa på det här moratoriet också bör få i uppdrag att se över om begreppet akutsjukhus behöver preciseras samt frågan om eventuella sanktioner. Att detta tillägg behövs understryker bara vår åsikt om att propositionen är ett hastverk. Herr talman! Socialutskottets majoritet anser att vi i dag ska besluta om en lag om en inskränkning av landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till någon annan. Det är ett lagförslag som antagligen strider mot både EG-rätten och lagen om offentlig upphandling. Det är ett lagförslag som inskränker det kommunala självstyret. En annan viktig aspekt är demokratifrågan. Beslut som berör kommunens invånare ska fattas nära medborgarna och i samråd med medborgarna. Demokratin riskerar att urholkas om medborgarnas val av politiska majoriteter i allmänna val inte respekteras. Respekten för det kommunala självstyret är avgörande för att upprätthålla förtroendet för den lokala demokratin. Människor måste veta vem som är ansvarig för de politiska besluten och ha möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda. Lagen innebär också ett stopp för den förnyelse som svensk sjukvård så väl behöver. Om den genomförs riskerar det att innebära att det förnyelsearbete som trots allt har kommit i gång stannar av, eftersom man inte vet vad framtiden kommer att innebära. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på hemställan i betänkande SoU6 och bifall till vår reservation. Jag vill också hänvisa till vårt särskilda yttrande vad gäller hanteringen av ärendet i utskottet.

Herr talman! För en kort tid sedan diskuterade vi här i kammaren inriktningen på de 9 miljarder som ska tillföras vården utanför sjukhus. Ett av många motiv för den här satsningen var att avlasta sjukhusen de patienter som inte behöver sjukhusets resurser. Hur väl ett sjukhus fungerar beror nämligen inte bara på sjukhuset självt. Vården utanför sjukhusen, både primärvården och den primärkommunala äldresjukvården, måste fungera väl för att sjukhusen ska kunna koncentrera sig på det som är sjukhusets huvuduppgifter. Förr talade man i vårddebatten om den s.k. LEON-principen, lägsta effektiva omhändertagandenivå. Jag vill påminna om betydelsen av den här principen när vi i dag debatterar sjukhusen. Ett sjukhus lever i en verklighet där man är beroende av andra länkar i vårdkedjan. Samtidigt kan man konstatera att sjukhusen har en speciell plats i människors hjärtan. Det är där tryggheten finns om man blir akut sjuk, svårt sjuk eller om man måste gå igenom en komplicerad behandling. Många människor minns dessutom de hårda fighter som utkämpades under 60 och 70-talen när beslut skulle fattas om utbyggnader av ett stort antal sjukhus i landet. Nybyggnader, ombyggnader och tillbyggnader skedde i ganska rask takt under de åren. Men under den tiden var det inte något privat kapital som anmälde intresse för att delta i den snabba utbyggnad som då skedde av sjukhusvården i Sverige. Tvärtom påminner jag mig att det fanns en borgerlig regering 1976-1982 som införde en regel som krävde regeringsgodkännande för att få starta en större investering i ett sjukhusbygge eller en utbyggnad av ett sjukhus. Jag var då själv verksam i ett landsting som fick ett nej av en sådan regering för att starta en större investering och utbyggnad av ett sjukhus. Jag påminner mig det här i dag när en del säger att den här propositionen skulle innebära en sådan dramatisk inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Efter regeringen Fälldins fall kunde vi starta bygget av sjukhuset i Norrköping. Första gången privat kapital erbjöd sina tjänster till sjukvården var, som jag minns det, i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Då var det dock inte drift av själva sjukhusen som var intressant för det privata kapitalet. Då var det fastighetsbolag som erbjöd landstingen fiffiga konstruktioner som handlade om att överta ägandet av fastigheter. Sale-lease back var det förrädiska namnet på erbjudandet. Jag brukar ibland fundera på var vi hade stått med våra sjukhus i dag om en mångfald av sjukvårdshuvudmän, landsting, hade nappat på det erbjudandet. Tänk om vi inte hade haft den handlingsfrihet vi har med våra sjukhus i dag tack vare att vi tackade nej till erbjudandena från fastighetsbolagen på den tiden. I dag kan vi se hur människor är beredda att kämpa för sina sjukhus. Olika strukturförändringar diskuteras. Debatt om eventuell nedläggning av en klinik leder till protestlistor och demonstrationer. Man vill vädra sina känslor för sitt eget sjukhus. Patient och handikapporganisationer bevakar självfallet sina respektive specialkliniker. Förutom möjligtvis här i Stockholm och möjligtvis i Göteborg finns det ingen plats i vårt land som har ett befolkningsunderlag som är så pass stort att det räcker för mer än ett sjukhus. För de allra flesta människorna i vårt land är det självklart vilket sjukhus man upplever som sitt sjukhus. Blir man akut sjuk åker man självfallet till det närmaste sjukhuset. En planerad behandling vill man ha på hemmasjukhuset. Inte minst med tanke på att de flesta patienter som ligger på våra sjukhus är äldre människor är det självklart att välja det närmaste sjukhuset. Endast vid en mycket speciell komplicerad behandling accepterar man att åka till ett sjukhus längre bort. Det är självfallet helt naturligt att människor resonerar på det sättet. Några landsting i vårt land har ett sjukhus som man ansvarar för. De allra flesta landsting har ungefär tre sjukhus som man ansvarar för. Sjukhusen i Sverige är faktiska monopol eller s.k. naturliga monopol. Någon konkurrenssituation liknande den som finns på en marknad går ej att uppnå i ett land som Sverige. Det bor för få människor på för stor yta för att det ska vara möjligt. Inom andra delar av vården finns det nästan alltid underlag för mer än en aktör, vilket vi också pratade om när vi antog den nationella handlingsplanen för sjukvård här för någon vecka sedan. Regeringen föreslår nu att ett akutsjukhus inte får överlämnas till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägarna. Lagen ska gälla under två år, år 2001 och år 2002. Herr talman! Utskottsmajoriteten ställer sig bakom regeringens förslag. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan betänkandet och avslag på reservationen. Vi finner det fullt rimligt att skaffa ett tvåårigt rådrum för att diskutera en så här stor fråga. Det måste också vara fullt rimligt att väljarna i nästa val hösten 2002 får möjlighet att ta ställning till en sådan här stor fråga. Det är ju en stor förändring som berör oss alla. Det är ett område som inte tidigare har varit reglerat i Sverige. Det har helt enkelt inte varit aktuellt. Frågan har inte varit aktuell, så det har inte funnits något behov av att reglera det här området tidigare. Men nu finns det politiska krafter som vill sätta den här frågan på dagordningen. Då finns det all anledning att skaffa ett rådrum och under tiden utreda vilka konsekvenser en så stor förändring skulle få för de grundläggande principerna för svensk hälso och sjukvård. Vård efter behov och vård på lika villkor, solidarisk finansiering och demokratisk styrning av vården är principer som måste värnas. Avsikten är att en utredning ska tillsättas som får i uppgift att utreda ett stort antal frågor som hänger samman med den här frågeställningen och som naturligen infinner sig när man ska diskutera eventuell överlåtelse av driftansvaret av ett helt sjukhus. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att den här aviserade utredningen även bör titta på om begreppet akutsjukhus bör preciseras ytterligare samt frågan om eventuella sanktioner. Herr talman! Från borgerligt håll görs nu gällande att denna lag är något alldeles exceptionellt. För det första vill jag konstatera att i Västeuropa är det privata ideella vårdgivare man använder i första hand, dvs. något som inte omfattas av den här lagen. Det är privata ideella vårdgivare som inte ställer företagsekonomiska krav på avkastning på insatt kapital som nästan helt dominerar den privata sjukhusvårdsmarknaden i Västeuropa. För det andra finns det förbud mot att driva sjukhus med vinstsyfte i ett flertal länder om vi tittar runt om på jorden. Så är exempelvis fallet i Nederländerna, på Nya Zeeland och i Kanada. I början av hösten besökte halva socialutskottet Kanada. Självfallet ägnade vi en stor del av tiden åt att studera sjukvården. Mitt intryck av den resan var att det fanns en mycket bred uppslutning kring den sjukvårdsmodell man har i Kanada. Visserligen har man där som i alla utvecklade länder problem med köer och med att finansiera alla nya behandlingstekniker som introduceras. Men man var helt övertygad om att det inte var några stora organisatoriska grepp som kunde lösa problemen. Den stora debatten i Kanada handlade om resurserna till vården och krav på ökade statsbidrag. Intressant är att det var det stora liberala partiet i Kanada som för övrigt senare under hösten vann de allmänna valen i Kanada som var det som kämpade allra mest för det vårdsystem man har i Kanada och om att slå vakt om att sjukhusen skulle var non-profit-sjukhus. Man redovisade när vi var i Vancouver många jämförelser man hade gjort mellan sina egna nonprofit-sjukhus och profit-sjukhus i Seattle på andra sidan gränsen till USA några timmars bilresa bort. Profit-sjukhusen i Seattle opererar alldeles i onödan, sade man. Det lönar sig nämligen bättre att operera. Man jämförde hjärtkirurgin och frågade: Varför är frekvensen av hjärtkirurgi tre till fem gånger högre i Seattle än i Vancouver? Deras förklaring var att i Seattle var det profit-sjukhus, i Vancouver var det non-profit-sjukhus. Även i Sverige finns det självfallet många studier kring olika vårdmodeller. Låt mig återge vad expertrapporten till den parlamentariska utredningen HSU sade. Man sade följande: Det är tveksamt om ägarformen är av avgörande betydelse för om en vårdanläggning lyckas producera kostnadseffektiv vård av god kvalitet. Andra faktorer så som aktiv uppföljning från finansiären är troligen av större betydelse än ägarformen. Det var den internationella expertgruppens slutsats. Eftersom sjukhusdrift inte kan bli en marknad i Sverige är risken uppenbar för monopolprissättning och överutbud. Sammantaget kan dessa åtgärder tillsammans med kravet på vinst leda till problem för en huvudman att kontrollera totalkostnadsutvecklingen för sjukvården. Vad som händer när sjukvården får problem att finansiera sin verksamhet vet vi ju här i Sverige. Då blir det problem att leva upp till vårt eget prioriteringsbeslut från 1997 här i riksdagen. För att utveckla vården krävs många åtgärder. Ett uttryckligt krav måste vara krav på samverkan snarare än konkurrens, i varje fall i det led där det inte kan bli någon konkurrens. Detta gäller inte minst det stora flertalet patienter som vårdas på våra sjukhus. Många som vårdas på våra sjukhus har sammansatta behov och behöver hjälp från flera håll för att få sin trygghet tillgodosedd. Det allvarligaste hotet mot ett ökat antal vinstdrivna sjukhus är dock - och det finns det många hälsoekonomer som har beskrivit - att detta sannolikt innebär risk för att man banar väg för en privat finansiering av vården, dvs. risk för att man slår sönder det sjukvårdssystem vi har i Sverige. För att ge oss rådrum att diskutera så här stora frågor är det enligt min uppfattning rimligt med en sådan här rådrumslag som gör det möjligt för svenska folket att diskutera den här stora frågan och som gör det möjligt för svenska folket att i valet hösten 2002 tala om hur man vill ha det i denna fråga. Det är rimligt att riksdagen i dag antar en sådan rådrumslag. Slutligen vill jag göra några kommentarer till vad vi har hört i tidigare inlägg här. Att alternativet skulle vara att en privat operatör hoppar in när man diskuterar en eventuell nedläggning av ett sjukhus bygger bara på föreställningen att man faktiskt har resurser att betala den private operatören. Då är det inte alternativet nedläggning eller drift i privat regi som det handlar om, utan antingen har man pengar för att driva sjukhuset eller också har man inte pengar för att driva sjukhuset. Eftersom det nu är borgerlig majoritet i Skåne förstår jag inte den borgerliga majoriteten där om det var så att först var alternativet att lägga ned Simrishamns sjukhus men sedan dök det upp en privat vårdentreprenör och då tyckte man helt plötsligt att man hade råd att ha sjukhuset kvar. Chris Heister försökte med sin uppräkning av en lång rad sjukhus att få det till att alla de sjukhusen hotas av nedläggning. Jag tror att Chris Heister får svårigheter med att styrka att så är fallet; i varje fall är det inte min uppfattning att nedläggning diskuteras vad gäller de sjukhus som hon räknade upp. Självfallet är det nöjda patienter, patienter som får sin vård tillgodosedd, som är det viktigaste ändamålet med sjukvården. Vi måste ha en helhetssyn på sjukvården. När en fråga plockas ut ur propositionen som man gör här och enbart diskuterar den tycker jag att det är min uppgift att påminna om att sjukhusen är en del i ett sjukvårdssystem. Det finns många länkar i det systemet, och alla länkarna måste fungera för att vi ska ha en utvecklad sjukvård i det här landet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Det var ett mycket defensivt försvar av en omöjlig proposition som Conny Öhman alldeles nyss försökte ta sig igenom. Men Conny Öhman nämnde inte med ett enda ord de allvarliga invändningar som legalt finns mot denna proposition och detta lagförslag. Jag tycker att det hade varit på sin plats för Conny Öhman att bemöta den kritik från all juridisk expertis som har sagt att det här lagförslaget inte bör bli lag i Sveriges riksdag. Jag tycker också att det finns skäl för Conny Öhman att i sina repliker försöka reda ut detta. Conny Öhman säger att Hälso och sjukvårdsutredningen sagt att det inte spelar någon roll i vilken ägarform sjukvården drivs. Men varför då i Herrans namn lägga detta förslag till riksdagen som ju så uppenbart strider mot andra lagar och som framför allt inskränker det kommunala självstyret som är grundlagsfäst? Den frågan vill jag att Conny Öhman svarar på. Conny Öhman tar också fram detta med vårdkedjan men det är ju så att vårdkedjan inte är starkare än sin svagaste länk. Ofta är det problem i sjukvården, framför allt i sjukhussjukvården. Därför menar vi att den landstingsdrivna vården behöver ha hjälp i sitt förnyelsearbete. Således ska man inte säga nej till dem som vill vara med och förnya och förbättra vården. I stället ska man bejaka dem som vill vara med och se till att vi totalt sett får en bra sjukvård för medborgarna. Vidare säger Conny Öhman att det inte går att låta ett privat företag ha ansvar för driften av vården åt ett landsting därför att det ibland bara finns ett eller några sjukhus. Han nämner också att situationen är annorlunda i öppenvården. Låt mig då ta ett konkret exempel från öppenvården. På vårdcentralen i Vittangi i norra Sverige har man svårt att få doktorer. T.o.m. från den socialdemokratiska ledningen har man där gått ut och sagt att man vill att Praktikertjänst ska ta över verksamheten; detta ens innan Praktikertjänst egentligen har kunnat visa på hur man ska kunna lösa problematiken och ens innan det finns ett avtal. Så desperat är man alltså gentemot sina medborgare att man säger att man vill ta Praktikertjänst till hjälp. Det är på precis samma sätt när det gäller sjukhusvården. Runtom i landet ser vi att sjukhus avlövas och läggs ned. Hotet mot Simrishamn och Landskrona var inte borgerliga ledamöter i Region Skåne, utan hotet var Socialdemokraterna. Det var ju därför som vi i förra valet fick ansvaret för att se till att åstadkomma en bättre sjukvård för medborgarna. Nu finns Landskrona kvar, och Simrishamn finns också kvar och utvecklar t.o.m. sin verksamhet.
Herr talman! Att man på vissa platser har en bristsituation vad gäller läkarbemanningen är känt för oss alla och så kommer det, tyvärr, förmodligen att vara i alla tider - om vi inte ska ha en enorm expansion av läkarutbildningen i det här landet. I nödlägen som kan uppstå måste man självfallet ta till alla möjligheter som finns för att ge människorna bästa möjliga vård. När Chris Heister pratar om sjukvården finns det ett begrepp som hon aldrig tar med i debatten: kontrollen över kostnaderna. Chris Heister talar för den sjukvårdsutveckling som man har i Stockholm och i Skåne men hon nämner aldrig vad det ekonomiska utfallet av verksamheten är. I den moderata världen måste väl ändå detta med att ha kontroll över sjukvårdens kostnader vara en faktor som betyder någonting, eller är det bara att tuta och köra och att lämna över underskott till en kommande majoritet som är den moderata modellen? Jag tror inte att Chris Heister, om det skulle bli borgerlig majoritet överallt - i många år framöver - kan lova att inga strukturförändringar ska göras kring svenska sjukhus. Den medicinska utvecklingen är faktiskt sådan att behandlingsmetoder förs från sjukhus till primärvården och nya introduceras på sjukhusen. Efterhand leder detta, tillsammans med befolkningsomflyttningar, självfallet till att sjukhusstrukturen från tid till annan måste diskuteras. Självklart vill ingen lägga ned ett sjukhus så länge det finns ett behov och underlag för att driva sjukhuset. Men ibland kommer man till den gränsen då man måste diskutera om en enskild specialitet har ett tillräckligt underlag. Om man ska ta bort den tänkbara utvecklingen för invånarna, tycker jag att man för invånarna bakom ljuset.
Herr talman! Återigen: Inte ett enda ord från Conny Öhman för att bemöta den allvarliga kritik som riktas mot detta lagförslag, från Lagrådet, från Nämnden för offentlig upphandling och ett flertal remissinstanser. Vi har i socialutskottet begärt att få ytterligare tid för att göra den noggranna analys som Lagrådet också anser måste göras av om lagförslaget strider mot lagen om offentlig upphandling och gemenskapsrätten. Den möjligheten har vi inte fått. Ni har kört över oss, Conny Öhman. Ni hävdar att det finns avsevärda men som gör att denna lag måste stressas och hetsas igenom, så att den kan träda i kraft den 1 januari 2001. Tala om vad som gör att vi inte får tid till en noggrann analys. Conny Öhman är svaret skyldig i denna del. Jag kan lova Conny Öhman att vi driver från moderat och borgerligt håll är att vi ska se till att människor får vård och att de får den i tid. Det är vårt allra viktigaste uppdrag. Det gör vi genom att ta hjälp också av privata vårdgivare. Conny Öhman säger att vi inte har kontroll över utgifterna. Det har vi visst. Vi kan se att vi kan erbjuda mer sjukvård för samma summa pengar, när vi tar till hjälp från andra. Jag sade i mitt inledningsanförande att bara S:t Göran innebär att vi kan frigöra 100 miljoner kronor i år för mer sjukvård i Stockholms län. Det är 2 000 fler höftledsoperationer eller 200 fler avancerade hjärtoperationer. Det kan vi göra genom att bejaka mångfalden och de som vill vara med och driva svensk sjukvård framåt, och inte bakåt som ni socialdemokrater gör.
Herr talman! Beträffande behandlingen av ärendet i utskottet vill jag säga följande. Alla de instanser som Chris Heister och flera med henne har begärt ska yttra sig över lagförslaget har beretts möjlighet att yttra sig. Vi har vid vår behandling förlitat oss på de ställningstaganden som har gjorts i konstitutionsutskottet och näringsutskottet, när man har haft att bedöma de lagstiftningar som ligger inom de båda utskottens ansvarsområden. I och med att vi har fått klartecken från de båda utskotten i deras bedömning av respektive ansvarsområde har vi tyckt att det inte finns någon anledning för oss att inte gå vidare med ärendet. Chris Heister pratar om resurser till vården. Hon representerar det enda parti i Sveriges riksdag som vill dra ned de sammantagna resurserna till vården, i och med att ni sade nej till de 9 miljarderna och vill dra ned på statsbidragen till sjukvårdshuvudmännen med ganska många miljarder. Det är utifrån en situation med kraftigt minskade resurser som Chris Heister ska diskutera moderat sjukvårdspolitik, och inte utifrån dagens resurssituation. Det finns de som hävdar att Stockholms läns landsting i sin bedömning behandlar S:t Görans sjukhus på ett helt annat sätt än de egna sjukhusen i Stockholmsområdet när det gäller uppräkning av budget osv. för kommande år. Nu kan jag inte fråga Chris Heister. Men många hävdar att det är så. I så fall är det mycket konstigt, om man skulle hantera uppräkning av kostnader på ett sätt för ett privat drivet sjukhus och på ett annat sätt för de egna sjukhusen. Rimligtvis borde man även med moderat utgångspunkt behandla alla sjukhus lika. Så lär det inte vara i fallet S:t Göran i Stockholm, vilket jag tycker är mycket anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag tänker nöja mig med en frågeställning. Det gäller utskottshanteringen. Det är ingen tvekan om att vänstermajoriteten är i färd med att fatta beslut som inskränker den kommunala självstyrelsen och näringsfriheten och med största sannolikhet strider mot en rad gällande lagar. Det blev mycket tydligt när bl.a. Nämnden för offentlig upphandling gästade socialutskottet. Ett par veckors förlängd beredningstid för att kunna fördjupa analysen var vad som önskades från minoritetens sida. Majoriteten sade nej till vårt önskemål. Det hävdades att det fanns en fara kring årsskiftet. Jag frågade i mitt anförande var den faran finns. Flera andra har ställt samma fråga. Det är majoritetens argument, att det är till avsevärt men om behandlingen här i riksdagen dröjer några veckor eller kanske någon månad. Jag påstår att det inte finns några aktuella "hot", för att använda den bild som Conny Öhman säkert tänker sig. Vilka landsting är det? Jag önskar ett klart besked.
Herr talman! Det var alldeles uppenbart att ett landstingsråd flög i taket och sade att han tänkte bryta mot lagen. Någonstans finns det tankar om att lagen lägger hinder i vägen för något som är tänkt att genomföras. Annars förstår jag inte landstingsrådet som flög i taket och sade att han hade för avsikt att bryta mot lagen. Ett sådant uttalande gör man rimligtvis inte om det inte hade funnits en avsikt att vidta åtgärder inom den närmaste framtiden. Kenneth Johansson framför kritik mot utskottshanteringen. Han är också medveten om att alla de man krävt skulle ha rätt att yttra sig i ärendet har fått yttra sig. Det gäller både utskott i riksdagen och instanser utanför riksdagen som man krävt skulle yttra sig. Alla har inkommit med yttranden. Yttrandena finns bilagda utskottets betänkande. Det är inte primärt socialutskottets uppgift att bedöma en del av frågorna. Konstitutionsutskottet har sina ansvarsområden att bedöma. Näringsutskottet har sina. De båda utskottens yttranden gav klartecken för att gå vidare med propositionen. När vi hade fått den bedömningen tyckte vi självklart att vi skulle gå vidare.
Herr talman! För Centerpartiet är det självklart att man ska följa lagstiftningen. Sedan kan det uppstå problem om lagar står emot varandra. Man vet inte vilken av lagarna man ska följa. Principiellt ska man följa lagstiftningen, det är självklart. Jag utgår från att det är Stockholms läns landsting som Conny Öhman menar. Enligt alla uppgifter vi har fått, efter förfrågan, finns inga aktuella planer, åtminstone inte så att man av det skälet skulle behöva säga att lagstiftningen absolut måste träda i kraft den 1 januari 2001. Den skrivning som finns i utskottets betänkande och de diskussioner som har förts innebär att vi förvägras en fördjupad analys. Det som står i utskottets betänkande, som framförs av majoriteten, är närmast att betrakta som lögn. Det är inte sant. Det finns ingenting som är så aktuellt att lagen måste träda i kraft den 1 januari 2001 för att nå era syften. Det är ganska allvarligt.
Herr talman! Kenneth Johanssons parti, Centerpartiet, är väl inte det parti som har den allra största insynen i vilka tankar som finns i Stockholms läns landsting, med den representation Centern har där. Kenneth Johansson är kanske inte vittnesgill i den frågan. Det var ett moderat landstingsråd som har stort inflytande i det landstinget som flög i taket. När det gäller den fördjupade analysen ska det nu tillsättas en utredning. Den ska få i uppgift att studera många av de frågor som hänger samman med denna typ av lagstiftning. Det är många frågor som det finns anledning att lyfta fram för allmän debatt, så att människor får en möjlighet att ta ställning till dem. Det är frågor som jag tycker ska lyftas fram inte minst i valrörelsen 2002 så att människor får alla argumenten på bordet och kan diskutera vad vi vill med de svenska sjukhusen, som vi vet ligger invånarna i vårt land så varmt om hjärtat.
Herr talman! Jag vill anknyta till det som Kenneth Johansson var inne på, vad det verkligen är som ligger bakom skrivningen i utskottet "vad utskottet har erfarit". Vi har nu fått svaret att det är ett moderat landstingsråd i Stockholm som tycker annorlunda. Men om man lyssnar på Conny Öhmans anförande kan man få uppfattningen att det finns planer på detta runtom i Det verkar som om de uppgifter som åberopas i utskottet är hemligstämplade. Jag tycker att det skulle vara bra om vi fick klarhet i vad det är som ligger till grund för detta. Jag skulle vilja fråga om inte också Conny Öhman upplever att det är ett problem att i dag vara med och besluta om en lag som flera instanser säger strider mot andra lagar.
Herr talman! Det har gjorts uttalanden i ganska många landsting om att man vill vidta åtgärder i den här riktningen. Kerstin Heinemann tolkar ordet planer som om det skulle finnas färdiga ärenden i landstingen. Så är det inte. Men det finns tankegångar och idéer, och det väcks motioner om att göra sådana här saker i ganska många landsting. Frågan är definitivt på den politiska dagordningen. I mitt eget hemlandsting vet jag att det finns en sådan motion från ett parti. Visst är frågan på den politiska dagordningen, även om det inte finns konkreta ärenden som ska klubbas mellan jul och nyår.

Fru talman! Det var också ett svar som egentligen inte var något svar. Ska vi då dra slutsatsen att det även finns socialdemokratiskt styrda landsting som planerar en utförsäljning av akutsjukhus och att det är dem man avser att stoppa? Jag fick inget svar på frågan om det inte känns besvärligt att stifta en lag som strider mot andra lagar, men man kanske inte behöver lyssna t.ex. till Lagrådets synpunkter om det inte gagnar de egna intressena.
Fru talman! Nej, i de socialdemokratiskt styrda landstingen finns det inga planer på att sälja ut några sjukhus. Jag är övertygad om att det förhåller sig på det sättet. Bedömningen av huruvida någonting strider mot lagarna eller inte har ju två av våra utskott i riksdagen gjort. Konstitutionsutskottet har gjort sin tolkning, och näringsutskottet har gjort sin tolkning. Det är de tolkningarna vi förlitar oss på när vi går vidare med ärendet och säger att vi ska ta upp det i kammaren för avgörande och beslut.
Fru talman! Det är en mycket märklig situation att stå här när man känner att det finns osakligheter och direkta lögner i det betänkande som majoriteten står bakom. Här har vi upprepade gånger, både i utskottet och här i kammaren, bett att få förslagen. Vi begärde att få en utvidgad tid på några veckor för att göra en grundläggande beredning. Att säga att argumentet till detta förslag är att det runtom i landet nu finns planer på att lämna ut sjukhus är alldeles för vagt för att kunna accepteras. Nu säger Conny Öhman att det i varje fall finns en motion i Östergötland från ett parti. Jag ställer frågan igen. Om det är felaktigt att Socialdemokraterna har sagt så i utskottet borde man ta avstånd från det här i dag. Vi har inte fått de signalerna. Jag har insyn också i Stockholms sjukvård, och jag vet att det inte är så. När det gäller demokratisk styrning är det också intressant att Conny Öhman tar upp det. Så länge Sverige har ett offentligt finansierat sjukvårdssystem efter behov, styrs sjukvården av politiker, antingen direkt eller indirekt. I och med att man sluter avtal med en annan vårdgivare styrs också det avtalet av politiker. Jag vill ställa frågan: Vad är det som gör landstingspolitiker så urusla att de ska ha förmyndare över sig för att fatta de beslut som de redan har fått väljarnas förtroende att fatta?
Fru talman! Chatrine Pålsson påstår att det skulle finnas lögner i utskottets betänkande. Jag kan inte se att det finns några lögner i utskottets betänkande. Jag upprepar: Det ni har ställt krav på att instanser ska yttra sig om har instanser fått yttra sig om. Det finns exempel från perioden 1991-1994 här i riksdagen då vi förvägrades att få olika instanser att yttra sig över saker och ting. Så kunde man hantera frågor på den tiden. I dag har vi hanterat det på det sättet att de som ni har ställt krav på ska yttra sig har fått yttra sig. Alla som ni har önskat ska yttra sig har fått yttra sig. Så är det när det gäller handläggningen av frågan i utskottet. Självfallet är frågan om sjukhus en mycket viktig fråga. Här har vi ett område som inte har varit reglerat i svensk lagstiftning, och här har det bevisligen hänt att man på två ställen i landet har lämnat ut sjukhus. Då är det väl rimligt att man skaffar sig ett tvåårigt rådrum för att gå igenom den här frågan noggrant, att utreda alla aspekter, att föra ut frågan till en allmän debatt och att slutligen låta väljarna ta ställning till frågan hösten 2002. Jag tycker inte att det är ett orimligt resonemang, Chatrine Pålsson.
Fru talman! Men det var så här, Conny Öhman, att det bland dem som vi ville ha synpunkter från fanns de som behövde mer tid för att kunna ge en fylligare information, och det förvägrades dem. När det gäller en utredning är det naturligtvis rätt ordning om man känner för det. Men det är inte särskilt vanligt att vi här i kammaren stoppar någonting för att göra en utredning. Man gör en utredning, och när utredningen kommer fram till någonting tar man ställning just då. När det gäller att oppositionen vill och har som ambition att medborgarna ska få vård i rätt tid vet Conny Öhman mycket väl att vi upprepade gånger här i kammaren har pratat om vårdgarantier, för att de enskilda människorna ska få möjlighet att komma till vården när de behöver den. Vi har inte fått gehör för det. Vårdköerna har ökat. När vi då på olika andra sätt försöker stimulera till att medborgarna ska få den hjälp de behöver säger Socialdemokraterna blankt nej. Då verkar det som om det är mera formfrågor och principer som styr än människans behov. Jag tycker att det är mycket märkligt. Min nästa fråga är: Har Socialdemokraterna så okloka landstingspolitiker att man vill ta ifrån dem möjligheten att få utforma en sjukvård och att få uppfylla hälso och sjukvårdslagen på det sätt som gagnar medborgarna just i det landstinget bäst?
Fru talman! Chatrine Pålsson ställer frågan till en som har varit socialdemokratisk landstingspolitiker under många år. Jag känner de flesta kanske bättre än vad Chatrine Pålsson gör. Min uppfattning är självfallet att vi har mycket kloka landstingspolitiker i det här landet. Även sjukvårdspolitik måste omgärdas av vissa nationella beslut. Det är inte så att man utan några som helst ramar lämnar över sjukvården att utföras av de landstingskommunala huvudmännen. Så är det inte med skolfrågor som överlämnas till primärkommunerna. På nästan inget viktigt politikområde lämnar man över det utan några regler kring verksamheten. Även kring sjukvården behövs det självfallet regler, men man lämnar med fullt förtroende över hela ansvaret att se till att leva upp till en bra vård inom ramen för de riktlinjer och beslut som tas på nationell nivå. Med fullt förtroende lämnar man över det till landstingspolitikerna ute i de olika landstingen. Chatrine Pålsson talar om vård i rätt tid. Självfallet är detta alla vårdpolitikers ambition. Framställ det inte som om det är i borgerligt styrda landsting man lyckas med detta och i socialdemokratiskt styrda landsting man misslyckas. Jag såg i Aftonbladet häromveckan en redovisning av kötiderna till vårdcentralerna i Stockholms läns landsting. Jag skulle skämmas om jag skulle behöva redovisa den typ av vårdköer som det var till vårdcentralerna i Stockholms läns landsting. Om jag dessutom visste att man var på väg mot ett gigantiskt underskott samtidigt som man hade dessa vårdköer skulle jag skämmas ännu mer, Chatrine Pålsson.

Fru talman! Dagens debatt om regler för överlåtelser av akutsjukhus måste enligt Vänsterpartiets mening ses mot bakgrund av en samhällsutveckling under senare år som kännetecknats av ett mycket hårt tryck mot hälso och sjukvården. 90-talets hårda nedskärningar och stora omstruktureringar av vårdresurser har skett parallellt med en befolkningsutveckling där andelen äldre i befolkningen ökar, vilket ställer högre krav på en väl utbyggd vård. Till detta ska också läggas att forskning och utveckling medger vidgade möjligheter till behandlingar som helt naturligt medför ökade förväntningar hos befolkningen. Nu ska det sägas att behandlingsåtgärderna ökar trots svårigheterna och utmaningarna. Fler och fler blir hjälpta, och kvaliteten i behandlingen ökar också. Men det har varit oerhört slitsamma år inte minst för personalen i vården. Det är mycket hög tid att satsa mer resurser på sjukvården. Riksdagen tar nu steg i den riktningen genom budgetuppgörelsen mellan regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, där 9 miljarder fördelas till primärvård, psykiatri och äldrevård under de närmaste åren. Satsningen på primärvården är nödvändig och måste också ses som en strategisk åtgärd för att minska trycket på den slutna vården. Vänsterpartiet vill betona att vi vill hålla diskussionen levande om ytterligare resurssatsningar framöver. Vi vet att behoven är odiskutabla. Vi satsar fortfarande en förhållandevis låg andel av vår BNP på sjukvård. Den andelen kan behöva komma att höjas. Parallellt med nedskärningar och ökat tryck på vård och omsorg ökar andelen privat vård i utförarledet. Det handlar inte längre enbart om personalkooperativ, non profit-utförare eller ideella organisationer. Vi ser i dag tydligt framväxten av stora vinstdrivande företag i miljardklassen, varav en del också är börsintroducerade. Detta är i dag särskilt tydligt inom äldrevården, men kommer alltmer i sjukvården - både i den öppna vården och i den slutna sjukhusbaserade vården. Vänsterpartiet är kritiskt till denna utveckling. Vi ser stora faror med en fortgående privatisering i utförarledet, och det gäller naturligtvis i första hand den växande andel som sker i regi av stora vinstdrivande företag. I socialutskottets betänkande, som Vänsterpartiet står bakom, betonas vikten av att hälso och sjukvården ska vara demokratiskt styrd och ge medborgarna insyn. Den ska vara solidariskt finansierad. Den ska ges efter behov. Det är viktigt med spelregler, för att inte kommersiella intressen ska ta överhand och äventyra allmänintresset, som brukar uttryckas i en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Genom att överlåta ansvaret för driften av ett sjukhus till en aktör som i verksamheten strävar efter vinst försätter sig landstinget i en situation där handlingsutrymmet begränsas. Ett vinstdrivande vårdföretag kan gå i konkurs eller kan radikalt ändra inriktning på verksamheten utifrån lönsamhetshänsyn och ägarnas krav på vinst. Vid omförhandlingar kan problem uppstå som innebär väsentligt förändrade villkor för landstinget och som allvarligt skulle kunna störa landstingets möjligheter att erbjuda god vård på lika villkor för hela befolkningen. Ett utsålt akutsjukhus som ändrar inriktning eller i värsta fall läggs ned kan inte ersättas inom en rimlig tid. Sjukhus representerar ofta värden i miljardklassen och utgör centrum för omistlig medicinsk kompetens. Det är också ett faktum att beställare och allmänhet inte har insyn på samma sätt i privata bolags ekonomi. Det är alltså mycket stora värden som står på spel när landets stora akutsjukhus står inför försäljningar. Det är i allra högsta grad ett nationellt intresse att dessa stora sjukhus finns kvar i offentlig regi och åtminstone inte blir föremål för utförsäljning till vinstdrivande bolag med säte på börsen. Sådana överlåtelser kan bli ödesdigra och kan hota grundvalarna för en demokratiskt styrd sjukvård. Märk väl att vi här talar om stora företag med vinst som yttersta ledstjärna, och vi talar om att dessa bolag alltså kan ta över driften av landets största sjukhus. En åsikt som ofta framförs i debatten är att privatisering i utförarledet inte utgör några problem så länge finansieringen är fortsatt solidarisk och offentlig. De som framför dessa åsikter brukar sällan vilja föra resonemang kring den pågående utvecklingen, där alltfler tecknar privata sjukvårdsförsäkringar. Vi är i dag uppe i 120 000 sådana försäkringar, och andelen växer för varje dag. Det är ofta människor med goda inkomster som är mycket aktiva i arbetslivet och uppbackade av sina företag som låter teckna sådana försäkringar. Försäkringarna garanterar snabb behandling vid olika sjukvårdsinrättningar både inom och utom landet. En rad sjukhus i landet har redan avtal med eller diskuterar avtal med försäkringsbolagen om behandlingsresurser för deras kunder. En öppen fråga är hur en sådan utveckling kan vara förenlig med uppehållande av den prioriteringsordning i sjukvården som vi annars säger oss vara eniga om. Vi har redan i dag en utveckling där konkurrens håller på att skapas när det gäller vem som ska få tillgång till vårdresurserna. Ska det vara patienter från den offentligt finansierade sjukförsäkringen eller från de privata försäkringarna? Karolinska sjukhuset har sagt att man har för avsikt att sälja ortopedplatser till försäkringsbolaget Skandia med garantin att Skandias kunder ska ges behandling inom åtta veckor. Det finns alltså kapacitet att öka antalet behandlingar. Samtidigt är situationen den att grannsjukhusen i Stockholm - Södersjukhuset och Huddinge - har långa köer för motsvarande behandling. Det finns alltså möjlighet till ökad vårdkapacitet, men pengar saknas hos den offentliga beställaren. Vi hörde Conny Öhman berätta om det ekonomiska läget i Stockholms läns landsting. Detta är bara ett exempel. Det finns fler från andra delar av landet. Det torde vara närmast överflödigt att påpeka att också det Capioägda S:t Göran är med i diskussionerna om försäkringspatienterna. Sjukvården behöver mer resurser för att klara behoven - annars växer kraven på privatiseringar och antalet privata sjukvårdsförsäkringar. Det finns alldeles tydligt inbyggda incitament för vinstdrivna sjukhus att söka samarbete med försäkringsbolagen om deras kunder. Dessa patienter torde i de flesta fall vara lättare och möjligare att snabbt behandla och rehabilitera. Den genomsnittliga patienten med privat sjukvårdsförsäkring är knappast en äldre dement kvinna, utan snarare en yngre man som är mycket aktiv i arbetslivet och som relativt snart kan rehabiliteras och återgå dit. Risken för att gräddfiler skapas inom vården ökar enligt Vänsterpartiets uppfattning i väsentlig utsträckning med kombinationen privata vinstdrivna sjukhus och privata sjukvårdsförsäkringar. Med en sådan utveckling är prioriteringsordningen mellan patienter satt ur spel, och det kommer inte att gå att leva upp till lagstiftningens intentioner om god vård på lika villkor för hela befolkningen. Dessa risker borde alla partier ta på allvar och diskutera. Det föreligger redan nu reella hot mot grundvalarna i svensk sjukvård. En privatisering av de stora sjukhusen i landet skulle omöjliggöra ett upprätthållande av prioriteringsordningen och en likvärdig sjukvård för alla. Då blir det i sanning plånboken som avgör. Fru talman! Det är mot denna bakgrund vi i Vänsterpartiet står bakom betänkandet SoU6 om lag om inskränkning i landstingets rätt att överlämna driften av akutsjukhus till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent. Lagförslaget har under arbetets gång varit hos Lagrådet för hörande två gånger. Socialutskottet har också inhämtat yttrande från konstitutionsutskottet och näringsutskottet. Utskottet har också hört företrädare för Socialdepartementet och Nämnden för offentlig upphandling. Även Konkurrensverket har hörts. Det är Vänsterpartiets uppfattning att det skett en noggrann beredning av detta lagförslag, som innebär en tvåårig inskränkning för landstingen när det gäller att sluta avtal med den som avser att driva akutsjukhus med vinstsyfte. Likafullt kvarstår behov av att noggrant följa utvecklingen på området och följa upp med förslag som är ägnade att stärka det demokratiska inflytandet i beslutsprocessen kring försäljning och överlåtelse av driftsansvar för den offentligt finansierade vården. Därför ska en utredning tillkallas. I Vänsterpartiet har vi motionerat om och ansett det nödvändigt att man ska se över om begreppet akutsjukhus behöver preciseras för att inte reglering på området lätt ska kunna kringgås. Vi har också motionerat om avsaknaden av sanktioner som gör att vissa kan åsidosätta lagen. Och uttalanden i den riktningen har ju hörts under senare tid. I utskottsbetänkandet finns ett tillkännagivande till regeringen om att de här två frågorna också ska ingå i utredningens arbete. Fru talman! Det har förts en intensiv debatt under senare tid om detta lagförslag, och jag tror att det är bra att så sker. Vänsterpartiets förhoppning är att den här debatten också ska vidgas till att innefatta vikten av fortsatta resursförstärkningar till sjukvården och vikten av en fortsatt solidarisk finansiering av sjukvården. Det är ett allmänintresse att vården även framgent ska vara demokratiskt styrd, solidariskt finansierad och att patienternas medicinska behov ska vara avgörande för prioriteringar som alltid kommer att behöva göras. Det här allmänintresset, menar Vänsterpartiet, är i fara vid utförsäljningar av stora sjukhus, och lagförslaget har till syfte att skydda allmänintresset. Det har sagts att regleringen begränsar näringsfriheten. Allmänintresset måste skyddas i detta fall, och Vänsterpartiet står bakom bedömningen att detta inte kan anses strida mot regeringsformens bestämmelser. Sjukvården är ett utomordentligt centralt allmänt intresse. En annan viktig aspekt som har diskuterats är huruvida regleringen strider mot den kommunala självstyrelsen. Konstitutionsutskottet och socialutskottet gör bedömningen att en god hälso och sjukvård är av sådan väsentlig betydelse för välfärden i landet som helhet att denna begränsade inskränkning i landstingens självstyrelse måste anses vara godtagbar. Bedömningen görs utifrån kommentarer och förarbeten till regeringsform och kommunallag. Ytterst är det riksdagen som måste ange gränser för det kommunala självstyret, vilket Lagrådet också påpekar i sitt första yttrande. Vänsterpartiet gör bedömningen att en utförsäljning av landets största sjukhus i allra högsta grad är en fråga av nationellt intresse. Näringsutskottet gör ställningstagandet att föreliggande förslag inte strider mot gemenskapsrätten, och socialutskottets majoritet gör samma bedömning. Vänsterpartiet står bakom också den här bedömningen. En reglering på området har tidigare inte varit aktuell i vårt land. Driften av sjukhusen har inte varit intressant för kommersiella krafter. Nu är det helt uppenbart en ny situation. I sammanhanget kan det ju vara värt att notera att ett flertal andra länder, t.ex. Nederländerna, Nya Zeeland och Kanada, har bestämmelser införda som förbjuder vinstsyftande sjukhus. Det finns internationella erfarenheter som visar på farorna med uttalade vinstmotiv i sjukvården, liksom det överallt också finns en samstämmig uppfattning om vikten av samordning och samverkan mellan de olika delarna i vårdkedjan och en effektiv planering som har patienten i centrum. Fru talman! Debatten i dag handlar om huruvida vi som folkvalda i riksdagen ska anse tiden mogen att utforma tydliga spelregler för den yttersta infrastrukturen i sjukvården eller inte. Ska det, med andra ord, vara fritt fram för starka kommersiella aktörer att ta över de största sjukhusen i landet, eller ska vi fatta beslut om ett rådrum på två år och utreda formerna för beslutsprocessen kring försäljning och överlåtelse av driften av landets akutsjukhus? Det är mycket stora värden som står på spel. Frågan om driften av landets stora sjukhus är av utomordentligt stor vikt för invånarna, för att vi säkert ska kunna leva upp till sjukvårdslagens intentioner om god vård på lika villkor för hela befolkningen och för upprätthållande av de riktlinjer för prioriteringar som vi har varit överens om ska gälla. Denna fråga är av nationellt intresse och inte enbart en fråga för varje landsting. Det är en fråga där allmänintresset måste gå före näringsfriheten. Liknande ställningstaganden har en del andra länder redan gjort. Detta är i grunden en politisk fråga som hör hemma i riksdagen, och väljarna har rätt att kräva att vi ska ta ställning i frågor som rör välfärdens grundstenar. Detta är definitivt en sådan fråga. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet SoU6.

Fru talman! Jag har stor förståelse för om man av ideologiska skäl vill förbjuda ett akutsjukhus med vinstsyfte. Men när man då vill göra det tycker jag ändå att det borde vara rimligt att man är säker på att den lag som man nu vill införa inte strider mot andra lagar. Om den gör det kan det ju hända att man åker på ett bakslag längre fram. Med tanke på det som vi har inhämtat från olika håll finns det ju klara indikationer på att den här lagen kan strida mot andra lagar. Jag skulle vilja fråga Rolf Olsson om han är helt säker på att den lag som vi nu är i färd med att behandla verkligen inte strider mot andra lagar och att den kommer att kunna gälla under de två år som det anges att den ska göra?
Fru talman! Vi har tidigare hört liknande replikskiften här med Conny Öhman. Jag redogjorde lite grann för de resonemang som har varit och att vi också har inhämtat yttranden från andra utskott som ju får anses vara kompetenta att besvara detta, t.ex. Det är självklart, om vi tittar till Lagrådet, viktigt att noga beakta Lagrådets synpunkter. Det är därför det har varit där två gånger för hörande. Även förändringar har gjorts under beredningen utifrån påpekanden av Lagrådet. Jag anser att ärendet är väl berett. Det är ju en unik situation och en unik åtgärd. Det har tidigare inte ansetts nödvändigt att skapa spelregler när det gäller driften av sjukvården. Det har rått en bred enighet om utbyggnad i offentlig regi. Nu är situationen en annan. Vi anser då i tre partier att ett rådrum måste till när det gäller ytterligare överlåtelser av sjukhus till bolag med vinstsyfte. Det finns ingen utarbetad praxis på det här området. Det måste göras noggranna överväganden. Vi står bakom de överväganden som har gjorts i socialutskottets betänkande, och vi instämmer i yttranden som har inhämtats från konstitutionsutskottet och näringsutskottet. Till syvende och sist måste ju faktiskt politiska beslut fattas. Sjukvårdens framtida utveckling är i högsta grad en politisk förstarangsfråga. Väljarna förväntar sig att vi ska fatta politiska beslut i avgörande frågor som denna, och vi har inga svårigheter i Vänsterpartiet att motivera ett ställningstagande inför väljarna.
Fru talman! Jag antar då att det är samma sak med Rolf Olsson som med Conny Öhman, nämligen att man tycker att näringsutskottet och konstitutionsutskottets yttranden väger tyngre än Lagrådets. Det finns ju faktiskt synpunkter från flera håll om att det är en fara när inte riksdag och regering tar hänsyn till
Fru talman! Som jag sade tidigare har vi naturligtvis den största respekt för Lagrådets yttranden. Det är inga andra synpunkter i den frågan. Men det är också utomordentligt viktigt att vi i denna nya situation som har uppstått tar vårt ansvar inför väljarna och kommer fram till ett beslut, och det sker efter en beredning som vi måste anse som mycket noggrann. Jag hävdar fortfarande att det är en mycket noggrann beredning som har skett av ärendet, och nu är det dags att fatta ett beslut i frågan.
Fru talman! Jag hörde precis Rolf Olsson säga i repliken till Kerstin Heinemann att Vänsterpartiet och kommunisterna har största respekt för Lagrådet. Då är det väldigt underligt, tycker jag, att inte Vänsterpartiet lyssnar på Lagrådet, utan man säger så här: Men det här är så viktigt, så då struntar vi i det. Men man kan inte stifta lag bara för att man vill ha en lag. Man kan ju inte driva igenom den om den inskränker den kommunala självstyrelsen, som är grundlagsskyddad. Förmodligen och sannolikt strider den mot gemenskapsrätten. Man kan inte bete sig på det viset, Rolf Olsson. Vi är en lagstiftande församling och har det ansvar som åligger oss att ordentligt bereda lagförslag innan vi lämnar dem på riksdagens bord för beslut. Och vi har i utskottet bett om att få den här noggranna analysen. Då säger Rolf Olsson: Det här förslaget har ju gått till Lagrådet två gånger. Ja, men Rolf Olsson var väl ingen tillskyndare till att vi skulle skicka förslaget till Lagrådet ytterligare en gång. Tvärtom försökte ni göra allt för att förhindra det. Den gången körde ni inte över oss fem som ville göra detta. Men nästa gång, när vi ville att Nämnden för offentlig upphandling skulle få möjlighet att under ett antal veckor göra denna noggranna analys, hade ert tålamod tagit slut. Då körde ni över oss och försökte komma med någonting som ni kallade men eller avsevärda men, något som inte ens Conny Öhman som företräder Socialdemokraterna kunde fylla med ett innehåll. Han fick erkänna att det inte finns några konkreta planer på att lämna över driften av ett sjukhus till en privat vårdgivare. Det här handlar om att ni inte vill att borgerlig politik ska få fortsätta. Ni gillar inte den, och då bestämmer ni er för att stifta en lag i Sveriges riksdag mot den politiken. Det är inte demokrati, Rolf Olsson.
Fru talman! Vi har, som jag sagt tidigare i replikskiftet, lyssnat noggrant på de synpunkter som framlagts, inte minst av Lagrådet där ärendet har varit två gånger. Precis som jag också har sagt har förändringar gjorts under beredningens gång utifrån bl.a. Lagrådets synpunkter. Jag har även räknat upp de instanser där ärendet har varit föremål för beredning, och det var en ganska lång lista. Mot bakgrund av detta kan vi ändå säga att det är en ordentlig beredning som har gjorts. Den fyller definitivt syftet att vara en noggrann beredning. Jag kan inte se annat än att den här frågan nu är mogen för beslut. Chris Heister drar upp detta med kommunal självbestämmanderätt. Jag hoppas att vi är överens om att det ändå är riksdagen som ytterst sätter gränserna för det kommunala självbestämmandet, vilket också Lagrådet konstaterar i sitt första yttrande. Riksdagen måste värna de nationella intressena, som är av största vikt. Landets akutsjukhus, ofta de största sjukhusen i landet, representerar den yttersta infrastrukturen i sjukvården. Det är ett viktigt nationellt intresse. Hälso och sjukvårdslagens intentioner är någonting som ska gälla lika i hela landet. Det ålägger landstingen skyldigheter och befogenheter. Detta är inte något unikt för bara den här frågan. Den kommunala självbestämmanderätten är aldrig oinskränkt. Vi kan se det på en rad andra områden också.
Fru talman! Det förstår jag att Vänsterpartiet tycker. Vänsterpartiet vill förbjuda privata vårdgivare. Ni vill inte bara göra det när det gäller akutsjukvården, utan ni vill göra det i den öppna sjukvården också, i primärvården. Ni avslog ju den nationella handlingsplanen med det som utgångspunkt, att ni inte heller där vill se mångfald och andra alternativ. Jag bara undrar: Vad säger Rolf Olssons partivänner uppe i Vittangi om detta, nu när landstinget i Norrbotten vill låta Praktikertjänst driva vårdcentralen i Vittangi därför att landstinget inte kan få dit doktorer? Vad säger ni till partivännerna där uppe? Lägg ned vårdcentralen i stället! Låt den stå utan läkare! Det tycker vi är bättre än att privata vårdgivare får vara med och hjälpa till och se till att man kan erbjuda medborgarna en god sjukvård. Sedan vill jag återigen ta upp detta med det beredningsansvar som ligger på oss i utskottet. Rolf Olsson var ju med vid sammanträdet när vi hade en representant för Nämnden för offentlig upphandling där, som tyckte att detta var ett mycket märkligt och udda sätt att lagstifta och som gärna hade velat få möjligheten att göra en noggrann analys. Detta var också någonting som Lagrådet krävde att det skulle göras innan förslaget lades fram för riksdagen. Nämnden ville lyssna med expertis i den akademiska världen och rådgöra med sina internationella kolleger. Det skulle ha tagit ett antal veckor. Men detta förvägrade ni oss möjlighet att göra. Vi får inte stifta lag i den här riksdagen som strider mot gemenskapsrätten. Vi bör väl ändå veta vilken lag vi ska rösta om. Nej, det struntar Rolf Olsson i. Han vill ha den här lagen, för han vill inte att det ska finnas privata vårdgivare, varken i sjukhusvården eller i den öppna vården. Då kan man sätta sig över både den ena och den andra lagen. Nu har jag fått ett klart besked från Vänsterpartiet i den här frågan.
Fru talman! Det var en tolkning som jag tror Chris Heister är relativt ensam om att göra, möjligen med undantag för ytterligare någon moderat. Men det går ju att kolla i protokollet vad jag har sagt i min inledning och i replikskiftena. Visst finns det, precis som Chris Heister påpekar, problem med olika former av brister i hela sjukvården i hela landet. Det gäller också Norrbotten. Jag tror inte att privatisering är lösningen på de problemen. Jag tror att det bl.a. är mer resurser som måste till. Det visar inte minst ert eget fögderi här i Stockholm, där ni nu går mot ett prognostiserat underskott på 1,8 miljarder kronor. Det är siffror som talar, Chris Heister. Detta visar att man måste kunna diskutera också resurser och ta ett helhetsgrepp på sjukvårdens framtid. Moderaterna har ju låst fast sig vid att det absolut inte får förekomma diskussion om resursförstärkningar till sjukvården. Det är också så att det nyligen, i november månad, här i Stockholm beslutades om världens största upphandling av akutsjukvård, en affär som ska omsluta 10 miljarder kronor fullt utbyggd. Det är alltså jättelika värden som står på spel, och det är bl.a. mot den bakgrunden vi behöver fundera över spelregler för sjukvården och hur sjukvården ska vara möjlig att styra framöver.
Fru talman! Vänsterpartiet är ju det parti som kanske är mest extrem motståndare till förnyelse och mångfaldsarbete. Det gäller såväl den öppna som den slutna vården - oavsett om det skulle effektivisera vården och ge mer resurser till dem som behöver, oavsett om det skulle innebära en ökad valfrihet. Det är ganska ointressant för Vänsterpartiet, om jag har förstått det rätt. Detta visar sig också i att det inte spelar någon roll om man bryter mot annan lagstiftning eller mot Lagrådet. Det ska vara nej till nytänkande. Jag har två frågor till Rolf Olsson och Vänsterpartiet. Den första frågan gäller just demokratiaspekten. Om jag har uppfattat det rätt ivrar Miljöpartiet aktivt för tvåtredjedelsmajoritet, och det ska också vara någonting som departementet ska se över. Har jag uppfattat Vänsterpartiets partiledare rätt när jag påstår att hon har sagt sig vara klar motståndare till tvåtredjedelsmajoritet? Det är den ena frågan. Den andra frågan gäller återigen att vi inte fick möjlighet till en fördjupad analys i utskottet. Jag ska inte upprepa argumenten, men jag ska upprepa frågan. Socialdemokraternas företrädare kunde ju här inte peka på annat än någon motion eller någon dagordning. Har Rolf Olsson besked att ge i fråga om vilka landsting det är som ni är rädda för inför årsskiftet?
Fru talman! Vänsterpartiet är definitivt inte motståndare till förnyelse av sjukvården. Men vi sätter, till skillnad från Kenneth Johansson, inte likhetstecken mellan förnyelse och privatisering. Där har vi en skillnad oss emellan. Vi är mycket skeptiska till privatisering som lösning på sjukvårdens problem. Vi tror att det ligger på helt andra baser. När det gäller tvåtredjedelsmajoritet är det inget vänsterpartiförslag. Där kan jag utan vidare säga, utan att vi har haft någon mer omfattande diskussion i partiet, att vi har en betydande skepsis mot det förslaget. Vi tycker att det är utomordentligt viktigt att man utreder den demokratiska beslutsprocessen vid överlåtelse förutsättningslöst. Vi har bidragit till utredningen med att få in definitioner av akutsjukhus och möjligheten att tillgripa sanktioner. Det tycker vi är väldigt viktigt för att kunna stärka den demokratiska beslutsprocessen. Sedan gällde det frågan om vårdbolag. Jag sade alldeles nyligen i en replik till Chris Heister att utvecklingen här i Stockholm drivs väldigt hårt mot privatisering inom en rad områden. Inom äldreomsorgen är det ju utomordentligt tydligt, med den oligopolutveckling som sker där stora, börsnoterade företag helt dominerar marknaden. Vi ser nu en liknande utveckling komma också inom sjukvården. Uppgifterna om världens största upphandling av akutsjukvård, som alltså omfattar 10 miljarder fullt utbyggd, är naturligtvis steg i en sådan riktning som gör att en sådan här lagstiftning är nödvändig. Även andra landsting har diskuterats. Jag vet inte exakt hur läget är nu. Det har diskuterats kring Trelleborgs sjukhus. Det är möjligt att Kenneth Johansson har senare uppgifter och att det inte är dagsaktuellt med försäljning, men det är i alla fall under diskussion.
Fru talman! Rolf Olsson säger att förnyelsearbete är lika med privatisering för Centerpartiet. Låt mig bara konstatera att Rolf Olsson i så fall har fattat noll av Centerpartiets sjukvårdspolitik. Vi anser att den ska vara solidariskt finansierad och att det ska finnas en öppning om man lokalt vill pröva en mångfald av vårdgivare. Det är att uppmuntra och definitivt inte att sätta käppar i hjulet, vilket majoriteten i dag är på väg att göra. När det gäller tvåtredjedelsmajoriteten är Rolf Olsson en försiktig man. Han använde ett uttryck som inte var ett klart besked. Jag skulle gärna vilja att Rolf Olsson kunde säga att Vänsterpartiet säger nej. Om man gör det behöver inte departementet lägga ned jobb på att utreda någonting som det definitivt inte finns majoritet för att besluta här i riksdagen. Till slut åter ett besked. Det hävdas på lösan grund att det finns några klara förslag att ta ställning till när det gäller utförsäljning. De finns ju inte. Definitivt finns de inte i en omfattning som skulle kunna motivera begrepp som "avsevärt mer". Det är återigen bara klara besked.
Fru talman! Som jag sade tidigare är tvåtredjedels majoritet inte vårt förslag. Jag tycker att frågan i första hand bör ställas till den som har lagt fram förslaget. Vi är som sagt skeptiska till det. Men det är alltid så i utredningssammanhang att man ska vara lite försiktig med att binda sig, framför allt i ett läge där vi inte har diskuterat färdigt i partiet. Men, som sagt, jag tror att jag kan lugna Kenneth Johansson på den punkten. Det finns ingen stor entusiasm över detta förslag i Vänsterpartiet. Sedan märkte jag att det är en balansgång som Kenneth Johansson vill ha. Å ena sidan är dörren öppen för alla möjliga alternativa varianter. Men inte minst privatisering är ju framtiden också enligt Kenneth Johansson. Det är liktydigt med valfrihet, mångfald, nya aktörer och att det är jättebra med konkurrens. Å andra sidan hävdar man att det är så lite det handlar om. Det är ett sjukhus här och ett sjukhus där. Det är ingenting att bråka om. Så framställs det. Sedan sägs det att vi inte har exempel på att det pågår någonting, utan att detta är något slags företeelse som egentligen inte finns. Men den finns ju. Jag vill återigen peka på upphandlingen på 10 miljarder kronor i Stockholms läns landsting, Kenneth Johansson. Det är gigantiska summor det handlar om. Detta finns i verkligheten. Det kommer att spela en avgörande roll för stockholmarnas sjukvård framöver. Visst är det mycket stora värden som står på spel. Det är ofattbart att inte Kenneth Johansson och jag är överens på den punkten.